Herr talman! Jag tog upp två ting som socialdemokraterna föreslagit i sin motion och som enligt motionärernas mening skulle påskynda bostadsbyggandet. Det ena var tilläggslånen, som jag alltså kommenterade. Det andra var en del av tankegången, som jag uppfattade den, i motionen om ett utvecklingsprogram. Detta omfattar också det kommunala bostadsbyggnadsprogrammet. Även om motionen ger uttryck för en sammhällsideologi av hur bostadsbyggandet och samhället skall förändras finns där också ett kvantitativt inslag. Mitt resonemang var då att det inte omedelbart leder till ett ökat bostadsbyggande. Men nog måste det väl ändå vara så att i ert resonemang om utvecklingsprogrammet ligger också önskemålet att få ett högre bostadsbyggande totalt sett. Tore Claeson resonerar om olika förslag som ställts ifrån vpk:s sida och specificerar med saneringsåtgärder. Jag har egentligen inte någonting att erinra mot Tore Claesons resonemang där. Det är en angelägen verksamhet som vi i annat sammanhang, genom att behandla motioner om stadsförnyelse, kommer att ta upp. Det finns redan en viss lagstiftning om hur detta skall gå till. Och det måste alltid vara så att en sådan här fråga drivs på det lokala planet i kommunerna och bland de boende, så att man till slut får fram ett beslut om boendemiljön och hur ombyggnaden av ett bostadshus skall gå till i en speciell stadsdel.
Herr talman! Bara några få ord: Jag skall inte förstöra förutsättningarna för en fortsatt debatt i den här frågan, som jag tycker rent sakligt är så intressant att jag inte vill göra det. Jag sade att allt hänger samman, och det gäller också bostadsbyggandets omfattning. Man skulle ur vår motion kunna läsa att ett sådant här utvecklingsprogram kan ha motsatt effekt, därför att det bl.a. innehåller att man så mycket som möjligt skall utnyttja den befintliga bebyggelsen och optimera den i stället för att ge sig ut och bygga nytt hur mycket som helst. Egentligen är det alltså precis tvärtom — det är förstås inte vårt ärende, men jag vill säga det i polemik mot vad Kjell Mattsson sagt. I själva sakfrågan hoppas jag att Birgitta Dahl får tid att utveckla innehållet i motionen, och då kanske sakinnehållet framgår klarare än genom den här korta repliken.
Herr talman! Det är väl ändå så, Per Bergman, att det arbete som är av förnyelsekaraktär eller innebär en kvalitativ förbättring av bostadsmiljön också skapar byggnadsarbeten. Då blir det ombyggnadsverksamheten som ökar. Det är riktigt att det inte totalt sett blir flera lägenheter, men det är ändå en ökning av verksamheten i branschen.

Herr talman! Det är ett digert utskottsbetänkande som riksdagen i dag skall behandla. Propositionen, motionerna, utskottsbetänkandet och de 32 reservationerna speglar på ett illustrativt sätt mångfalden och komplexiteten i bostadspolitiken. Civilutskottet har på flertalet punkter anslutit sig till regeringens förslag, och det innebär också, som jag ser det, att utskottet tagit sitt samhällsekonomiska ansvar. Det hälsar jag med tillfredsställelse. De flesta av de tillkännagivanden som utskottet föreslår förstärker på flera punkter det arbete regeringen redan håller på med. Och på några punkter har tillkännagivandena redan tillgodosetts genom att regeringen fattat beslut om att förelägga riksdagen förslag till åtgärder. Låt mig inledningsvis i den här debatten ge några personligt färgade Z synpunkter på ett vitalt problemkomplex, nämligen resursfrågan. Debatten om vilken hållning vi skall inta till det faktum att vårt lands resurser är begränsade är viktig. Lika viktig är den internationella debatten om hur mänskligheten skall förhålla sig till jordklotets ändliga resurser. Jag har nyss återvänt ifrån den andra sessionen med FN:s kommission för boendeoch bebyggelsefrågor i Nairobi, den s.k. Habitatkonferensen. När man ser på boendeoch bebyggelsefrågorna i ett internationellt perspektiv upptäcker man ganska snart hur privilegierade vi är i vårt land. Vi har uppnått en rad grundläggande målsättningar men upplever också att vi förbrukat och förbrukar resurser på ett sätt som ibland strider mot naturens ordning. Utifrån ett internationellt perspektiv är det självklart att det arbete som bedrivs inom FN-kommissionens ram bör inriktas på utvecklingsländernas bebyggelsefrågor. Att hjälpa de mest missgynnade grupperna i dessa länder är en viktig uppgift, liksom att också arbeta för en samhällsutveckling som beaktar att naturresurserna är ändliga. Varför nämner jag nu den här frågan? Är det för att lägga locket på vår egen lust att utveckla vårt samhälle när det gäller boendeoch bebyggelsefrågorna? Nej, självfallet inte. Jag ser ingen motsättning mellan en utveckling i vårt land och en utveckling i den s.k. tredje världen. Båda skeendena är viktiga och nödvändiga. Det viktiga och det nya är att vår kunskap om vårt eget lands lika väl som jordklotets begränsningar har ökat. Det ger upphov till en annan strategi än den vi använde under 1960-talet. Kunskaperna om att andra länder har enorma problem får inte förlama vår vilja att ta itu med våra egna problem. Vår förmåga att lösa våra problem kan vara en hjälp för dem som upplever problem av helt annan inriktning och omfattning. Internationellt sett hävdar sig svensk samhällsplanering och svenskt byggkunnande mycket väl, och därför är det viktigt att vi inte stagnerar på dessa områden, när nu en rad andra länder utvecklar och marknadsför sitt kunnande. Vi bör delta i den processen, dels för att den bidrar till att höja vårt eget välstånd, dels för att den möjliggör för oss att hjälpa andra. På samma sätt som vi internationellt arbetar för att lösa de sämst lottade ländernas problem bör vi nationellt försöka fördela resurserna så, att de kommer de svagaste grupperna i vårt samhälle till del. På samma sätt som vi internationellt eftersträvar en vettig resursanvändning bör vi nationellt handskas varsamt med våra naturtillgångar. För att handskas vettigt och ansvarigt med landets resurser måste man först veta vilka de är och var de finns. Man måste också medvetet planera hur de skall användas. Planering och analys av konsekvenser är fundamentala faktorer för ett medvetet val av åtgärder. Den fysiska riksplaneringen är avsedd att ge oss beslutsfattare underlag för att kunna fatta rationella beslut. Planering och hushållning betraktas av somliga som ett ingrepp i den personliga friheten. All maktutövning, även i demokratiska former, innebär en viss inskränkning av den personliga friheten. Men det behöver inte vara av ondo. Planering och hushållning kan också ge handlingsfrihet för framtiden, och det innebär enligt min mening en utvidgning av den personliga friheten. Vi skall inte här ta uppen politisk debatt om den fysiska riksplaneringen. Vi kommer längre fram att få tillfälle till en sådan. Jag vill bara här markera att det är viktigt att vi kan fatta medvetna beslut om hur marken skall användas, hur miljön påverkas av bebyggelse, hur det ekologiska systemet påverkas av ingrepp i naturen, osv. Det är inte av illvilja som regeringen ibland säger nej till viss fritidsbebyggelse eller till bebyggelse på exempelvis jordbruksmark. Hela tiden rör det sig om en avvägning mellan olika berättigade intressen, en avvägning som kan vara mycket svår men som ändå måste göras. Planering får inte bli ett självändamål, en uppsättning välformulerade principer som inte kan tillämpas när de konfronteras med verkligheten. Planeringen skall ge möjligheter att fatta bra beslut. Det egentliga planeringsarbetet och planeringsansvaret ligger hos kommunerna. Riksplaneringen är ett stöd för kommunerna att ta till vara vissa intressen av lokal och regional karaktär såväl som av rikskaraktär. Låt mig nu i detta sammanhang få gå in på andra problem på planeringssidan. Jag tänker då på detaljplaneringens prekära situation i många kommuner. Det produceras helt enkelt för få stadsplaner. De justerade bostadsbyggnadsprogrammen ligger på ca 60 000 lägenheter de närmaste åren. De siffrorna är ändå tilltagna i överkant — det vet vi erfarenhetsmässigt. Civilutskottet föreslår att riksdagen genom ett uttalande ger regeringen till känna att den i sina samlade åtgärder på skilda sektorer skall utgå från att bostadsbyggandet bör öka snabbare än vad regeringens egna förslag antyder i fråga om viljeinriktningen. Vi är helt överens om viljeinriktningen, nämligen att bostadsbyggandet bör ökas. Det behövs inte något tillkännagivande i det avseendet. Och några konkreta åtgärder har ju inte heller föreslagits av utskottet. Länsbostadsoch länsarbetsnämnderna har i samarbete med länsstyrelsens planenhet tagit upp överläggningar med kommunerna i början av detta år. Man har speciellt analyserat bostadsbyggandet under 1978. Man har också gått igenom förberedelseläget inför 1979 års bostadsbyggande.

Att hela 15 000 lägenheter avgått ur kreditivlistorna tyder på en dålig planering och/eller bedömning av bostadsbyggandets förväntade omfattning. Det är viktigt att de kommunala bostadsförsörjningsprogrammen blir så tillförlitliga som möjligt. Det kan bara kommunerna svara för med nuvarande ansvarsfördelning mellan stat och kommun. Civilutskottet slår på en rad punkter i betänkandet fast att det inte finns anledning att ändra ansvarsfördelningen. Det kommunala ansvaret för bostadsbyggandet och det s.k. kommunala planmonopolet bör stå kvar. Så länge detta är fallet, är det statsmakternas uppgift att underlätta bostadsbyggandet genom att ange kreditutrymmet och kreditramarna och anpassa de statliga lånen till kostnadsutvecklingen. Det finns ekonomiskt utrymme för en ökad bostadsproduktion. Det har tagit sig uttryck i att ramarna i år slopats. Det finns alltså inget tak, om riksdagen nu följer civilutskottets förslag. Anpassningen av lånen sker kontinuerligt. Min avsikt är dock att inom bostadsdepartementet ta upp en diskussion om alternativa vägar för att förbättra planeringsläget och öka bostadsbyggandet. Jag avser att ta kontakt med Kommunförbundet för att få till stånd överläggningar om dessa problem. Därmed har jag kommit in på bostadsbyggandets omfattning och inriktning. I den socialdemokratiska motionen 788 finns en historieskrivning beträffande bostadsbyggandets omfattning under 1970-talet, som ger vid handen att det är efter socialdemokratins fall som bostadsbyggandet har sjunkit. Det smärtar mig att behöva påpeka — det är ingen nyhet för någon — att det under den socialdemokratiska perioden inträffade en halvering av bostadsbyggandet från 110 000 lägenheter 1970 till 52 000 lägenheter 1975. Det var också under denna period som planeringsarbetet avtog. Sviterna av den perioden upplever vi fortfarande. Nu har dock nedgången vänt. 1978 igångsattes 58000 lägenheter. I den socialdemokratiska motionen sägs också:” Särskilt ogynnsam är utvecklingen för flerbostadshus.” Sanningen är att främst ferbostadshusen ökar i antal både i ny produktion och i ombyggnadsverksamhet. Låt mig också redovisa den prognos som finns för 1979 års byggande. Igångsättningen bör bli av samma omfattning som i fjol, men prognosen pekar på en viss ökning i förhållande till förra året. Flerbostadsbyggandet kommer enligt de senaste bedömningarna att öka med ca 7 000 lägenheter. Igångsättningen 1979 skulle då kunna ligga på 60 000 lägenheter. Kommunerna gör nu själva, vilket är glädjande, den bedömningen att bostadsmarknadsläget blir något förbättrat under 1979 — detta enligt en kommunenkät som bostadsstyrelsen har gjort. Vi bör också hålla i minnet att vi fortfarande har nära 20 000 outhyrda lägenheter i landet. Av dem är ca 12 000 byggda 1967 eller senare. Mot den bakgrunden och med tanke på de negativa erfarenheterna av det industrialiserade byggandet under miljonprogrammet måste det tillåtas mig att vara väldigt skeptisk eller rättare sagt helt avvisande till socialdemokraternas förslag om att bygga upp ett lager av bostäder. Det vi bör eftersträva är ett konsumentanpassat byggande som kan möta det aktuella efterfrågebehovet och ge bostadskonsumenterna valfrihet. Den viljeinriktning som regeringen angivit är grundad på bostadsstyrelsens beräkningar och är en realistisk utgångspunkt. Självklart skall vi försöka nå längre, men med de problem som finns på plansidan har man anledning att inte utlova alltför mycket. Det är, som jag ser det, speciellt viktigt att ombyggnationen av den äldre bebyggelsen kommer i gång och fortsätter att öka under 1979. De stora nyexploateringarnas tid är förbi, och stadsförnyelsen är 1980-talets uppgift. Inom Europarådets ram planeras 1980 en kampanj med mottot ”Stadens renässans”, och Sverige deltar i det arbetet. Inom bostadsdepartementet arbetar en arbetsgrupp fram ett material som skall bilda underlag för regeringens ställningstagande till hur vi skall kunna gå vidare för att på det mest effektiva sättet underlätta bostadsförnyelsen i våra städer. Den ökade insikten att de äldre husen är en resurs bör få komma till klarare uttryck än vad som hittills har varit fallet. Låt mig så avslutningsvis, innan jag övergår till att besvara en interpellation och en fråga, säga några ord om bostadsbidragen. Civilutskottet har i huvudsak stött regeringens förslag. Ambitionen bakom förslaget är att öka konsumtionsförmågan för hushåll med stor försörjningsbörda och mildra vissa s.k. marginaleffekter, höja bostadsbidragen vid ökade bostadsutgifter och anpassa bidragen till aktuella bostadskostnadsnivåer. Vi anser att denna ansats är rimlig mot bakgrund av den ekonomiska situationen. Bostadsbidragsförslaget har kritiserats av socialdemokraterna på vissa punkter, och det är klart att man i och för sig alltid kan diskutera nivåernas höjd. Vi har talat om den profil som vi har velat ge bostadsbidragssystemet och som delvis skiljer sig från tidigare fattade beslut. Den profilen återfinns också i socialdemokraternas reservation i utskottet, med några smärre undantag. Nivån i socialdemokraternas förslag bygger dock på bostadsstyrelsens budgetäskanden. Bostadsstyrelsen lade fram sitt förslag innan förslaget om s.k. underhållslån tagits fram. Det betyder alltså att socialdemokraternas förslag bygger på föråldrade förutsättningar — man tar inte hänsyn till de beslut som sedermera har fattats av riksdagen när det gäller bl.a. underhållslånen. Jag skulle vilja beteckna 1978 som ett relativt gott år utifrån de förutsättningar som fanns i början av året. Bostadsbyggandet har ökat. Ombyggnadsverksamheten har ökat kraftigt. Totalt har bostadsinvesteringarna i fasta priser ökat med ca 18 26 under 1978. Det skall ses mot den bakgrunden att bostadsinvesteringarna under en rad av år har minskat. Prisutvecklingen har hejdats, låneanpassningen till produktionskostnaderna har förbättrats, och därför har överkostnaderna minskat. Bankernas byggnadskreditgivning fungerar nu perfekt. Hyresförhandlingarna 1978 beträffande 1979 års hyror blev lyckosamma från den synpunkten att hyreshöjningen kunde begränsas till ca 5 2» och därmed ligga inom ramen för de genomsnittligt beräknade prisökningarna för 1979. Hotet ifrån oljeprisökningarna ställer dock åter i fokus behovet av effektivare besparingsåtgärder. Miljöförbättringarna i våra sämsta områden har äntligen skjutit fart. Åtgärderna är numera mer genomgripande och har kunnat prioriteras till de största problemområdena. Hyresgästernas medverkan har funnits med. Mycket av denna positiva utveckling bygger på åtgärder som har vidtagits av regeringen och riksdagen. Det har dock också funnits problem under året. Jag skall marginellt bara beröra ett par, nämligen orättvisorna i boendet när det gäller skatteoch lånevillkor samt bostadssegregationen. Men där kommer också snart åtgärder. Senast i dag har regeringen beslutat förelägga riksdagen förslag om åtgärder mot des.k. strimlade lånen, och begränsningar när det gäller skatteavdragen för underhållskostnader i s.k. andelshus. Vidare kommer förslag om ökade möjligheter för bostadsförmedlingarna att bättre klara att förmedla bostäder till dem som har svårast att skaffa sig en egen bostad. Herr talman! Jag ber nu att få övergå till att besvara en interpellation och en fråga som jag har fått och som handlar om bostadsbidragen.

Bostadsbidragen har både ett fördelningspolitiskt och ett bostadspolitiskt syfte. Båda dessa syften utgjorde motiv för de höjningar av bostadsbidragen som trädde i kraft den 1 januari i år. De förändringar av bidragsvillkoren som föreslås i årets budgetproposition och som skall behandlas av riksdagen här i dag innebär tillsammans med de höjningar av bidragen som genomförts i år att bidragen allt bättre anpassas till hushållens ekonomiska bärkraft. Stödet ökar ju fler barn det finns i hushållet. I de inkomstlägen där rätten till bidrag upphör har även de största familjerna uppnått fastställt existensminimum. En följd av att stödet till barnfamiljerna förbättras är att bidragen i större utsträckning utgår i inkomstlägen med hög marginalskatt. Marginaleffekterna skärps inte genom detta förslag. Bostadsbidragens reduktionsregler medför inte heller någon marginaleffekt på tillfälliga, mindre inkomstökningar. Sådana inkomstökningar medför skärpt reduktion av bidragen först två år senare. Den höjning av den övre inkomstgränsen som föreslås i budgetpropositionen innebär att marginaleffekterna mildras i vanliga inkomstlägen. Det av regeringen framlagda förslaget till sänkning av den statliga inkomstskatten verkar i samma riktning. Ytterligare förbättringar för flerbarnsfamiljerna kan knappast åstadkommas genom höjda bostadsbidrag utan att bidrag får utgå i högre inkomstlägen än f. n. eller att marginaleffekterna skärps i vanliga inkomstlägen och reglerna görs än mer invecklade och svåradministrerade. Om reduktionsfaktorn skall kunna sänkas krävs att systemet tillförs avsevärt utökade resurser, och detta skulle främst gynna högre inkomsttagare. Flerbarnsfamiljernas situation bör alltså uppmärksammas i ett vidare sammanhang. Avsikten är att en särskild kommiué skall tillkallas för att utreda barnfamiljernas ekonomiska situation, i första hand flerbarnsfamiljernas. Denna kommitté skall bl.a. överväga de samlade marginaleffekterna vid en inkomstökning. Regeringen har dessutom bemyndigat mig att tillkalla en kommitté med uppdrag att företa en översyn av systemet för bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl. Kommittén skall samråda med den tidigare nämnda kommittén. Jag utgår från att översynen av bostadsbidragssystemet skall leda till ett system som är enklare och säkrare. I avvaktan på resultatet av utredningarnas arbete måste de åtgärder som vidtas anpassas till de förutsättningar som nuvarande system ger. Sedan vill jag, herr talman, övergå till att besvara en fråga av Åke Polstam. Åke Polstam har frågat mig 1. om jag avser att vidta åtgärder för att underlätta administrationen av bostadsbidragen för att minska riskerna för att felaktiga bidrag utbetalas och därigenom minska behovet av omfattande och integritetshotande efterkontroll, 2. om jag avser att vidta åtgärder för att skapa en likvärdig behandling i de fall felaktiga bostadsbidrag har utbetalats? Föratt undvika bl.a. att felaktiga bostadsbidrag betalas ut och att hushållen därför i efterhand kan råka ut för återkrav har regeringen uppdragit åt riksförsäkringsverket att på datamedium tillhandahålla kommunerna uppgifter när den sjukpenninggrundande inkomsten väsentligt överstiger den bidragsgrundande inkomsten. Uppgifterna skall användas av kommunen för utredning om omprövning skall ske. Härigenom kan felaktiga bostadsbidrag rättas redan under bidragsåret. Regeringen har beslutat att en kommitué skall se över bostadsbidragssystemet. Jag finner det angeläget att kommittén försöker finna inkomstprövningsregler som är mer tillförlitliga och administrativt mer lätthanterliga än de nuvarande. Enligt förordningen om statskommunala bostadsbidrag och förordningen om statliga bostadsbidrag till barnfamiljer skall den som tagit emot bostadsbidrag utan att ha rätt till det och som har insett eiler rimligen borde ha insett detta betala tillbaka vad han erhållit för mycket. Reglerna om återbetalning skall naturligtvis tillämpas likformigt. Det ankommer på bostadsstyrelsen att bedöma om det behövs anvisningar för hur reglerna skall tillämpas. Några särskilda åtgärder från min sida i den här frågan behövs inte.

Herr talman! Man måste ha mycket små anspråk på glädjeämnen när man kan trösta sig med att 1975 var ett dåligt år när det gäller bostadsbyggandet. Det byggdes då 51 400 lägenheter, vilket innebar en halvering jämfört med åren 1970-1971. Bostadsbyggandet sjönk hela tiden fram till 1975. Det vet alla som var med då — det var även den nuvarande bostadsministern. Även om hon då inte var statsråd följde hon med vad som hände. Vi måste komma ihåg att allting går långsamt när det gäller bostadspolitiken. Det är som att styra ett slagskepp — det tar tid innan det vänder. Vi vet att vi vid den här tiden började få effekterna av de tomma lägenheterna. Dessa dämpade initiativkraften hos byggherrarna ute i landet. Det tog sin tid innan samhällets beslut att ta över kostnaderna fick effekt. Detta är en förklaring till att bostadsbyggandet var så lågt 1975. Men strax därefter började ju bostadsbyggandet öka igen. 1976 byggdes det 57 200 lägenheter. Men sedan hann vi knappt få borgerlig regering förrän bostadsbyggandet sjönk till 53 900 lägenheter år 1977 och sedan hamnade på 56 400 år 1978. Av igångsättningen i början av det här året att döma kommer det i år att byggas bara 54 000 lägenheter. Vi har inte så stort förtroende för statsrådet när det gäller att bedöma bostadsbyggandets omfattning, eftersom vi så ofta fått höra att det skall bli så mycket men det sedan blir så litet varje gång. Det är klart att det inte kan bli mycket när statsrådet inte har någonting att säga om på vilket sätt man skall kunna stimulera bostadsbyggandet utan bara talar om den kommunala planeringen. Det är inte ritningar eller tekniskt utförda planer som saknas. Det är byggviljan som saknas, viljan att köpa upp hus därför att de är för dyra och det är för svårt. Hela bostadsmarknaden har alltså kommit på sned, och det är grundorsaken. Finns byggviljan, ja, då får man planerna — var så säker på det! Men när statsrådet står här — och kanske också i många andra sammanhang — och beklagar sig över att kommunernas planer inte är tillräckligt omfattande och att den kommunala byggviljan inte finns kan det inte bli så mycket bättre än vad som nu redovisas i statistiken.

Herr talman! Birgit Friggebo påstår att förslag till konkreta åtgärder för ökat bostadsbyggande saknas från utskottets sida, och det är möjligt att så är fallet. Men jag vill i direkt sammanhang med det säga att det saknas inte förslag från vpk:s sida. Vi har på en rad punkter kommit med konkreta förslag, som positivt skulle ha påverkat till ett ökat bostadsbyggande. Låt mig erinra om några av dem: En statlig bostadsbank för totalfinansiering av bostadsbyggande och följdinvesteringar. Förstatligande av byggmaterielindustrin. Statliga och kommunala byggföretag för byggande av bostadsområden. Prisstopp och prissänkningar på byggnadsmateriel, effektiv priskontroll och prisövervakning i byggbranschen. Regionala bostadsförsörjningsprogram för att bygga bort bostadsbristen och bristerna i bostadsmiljön. Ökade möjligheter för kommunala markförvärv och tomträttsupplåtelser bl.a. genom större anslag till marklånefond och förbättrade ränteoch lånevillkor. Vi har alltså från vpk:s sida på en rad punkter anvisat hur man skulle kunna stimulera och möjliggöra ett ökat bostadsbyggande. Herr talman! Jag tycker att bostadsministern gjorde det mycket lätt för sig, om man skall räkna detta som något slags bostadsdebatt eller genomgång av bostadspolitiken. Hon berörde praktiskt taget inte alls frågan om vad det kostar att bo, problemet med de stora hyreshöjningarna och hur de skall motverkas. Eller skall de kanske inte motverkas? Skall man bara passivt sitta still? Är det bostadsministerns och regeringens mening? Hon sade ingenting om den handel och spekulation med fastigheter i olika former som varit markant och hur man tänker ta itu med det. Jag skall som vägledning ge en liten illustration till vad det handlar om när det gäller dessa former av spekulation. Det är fråga om fastighetsförsäljning av olika slag. Hyresgästerna vet många gånger inte vilka som äger fastigheten. Samtidigt som spekulationen pågår förfaller huset. Det är fråga om ombildning av hyreshus till privata bostadsrättslägenheter, som sker allt oftare. Det är fråga om ägarlägenheter med strimlade lån, för att skatten på så sätt minskar. Det är fråga om utförsäljning av allmännyttiga bostadsbestånd. Det är fråga om strategiska markuppköp, som görs för att spekulanten skall kunna tillgodogöra sig värdestegring på mark den dag kommunen behöver den. Det är fråga om lyxsanering av hyreshus för att driva upp boendekostnader och på det sättet utmönstra hushåll med lägre inkomster. Den svarta lägenhetshandeln blir alltmer omfattande. Listan över spekulationer i olika former kan göras mycket lång, och i spåren på detta följer alltid en massa tragedier, otrygghet och upptrissade boendekostnader. Frågan är: Tänker inte regeringen göra någonting åt detta?

Herr talman! Herr Bergman tror att jag tröstar mig med att vi hade en nedgång i bostadsbyggandet under den socialdemokratiska regeringens sista år. Men så är det inte — tvärtom. Jag sade att den situation vi hade då har lett till att vi fått de bekymmer vi har i dag. Planeringsnivån och annat sjönk, och det får vi lida av i dag. Vad jag vänder mig mot, och hela tiden kategoriskt har vänt mig mot, är socialdemokraternas försök att slå blå dunster i människors ögon och säga att när den borgerliga regeringen tillträdde, så sjönk bostadsbyggandet katastrofalt. Detta säger man precis som om nedgången berodde på åtgärder vidtagna av den borgerliga regeringen, när det tvärtom är så att vi fick överta en situation där bostadsbyggandet minskat. Den utvecklingen har nu ändrats, och bostadsbyggandet ökar. Visserligen kunde önskemålet vara att det skulle öka ytterligare, men man måste ta hänsyn bl.a. till att det har funnits begränsningar i kommunernas möjligheter att rent fysiskt genomföra bostadsbyggandet därför att planeringen inte varit av önskvärd omfattning. Vad jag velat framhålla när det gäller de kommentarer som lämnas i fråga om utvecklingen på bostadsbyggandets område är att vi har ett delat ansvar för bostadsbyggandet. Det är delat mellan kommunerna och staten. Staten har därvid ansvaret för att ge det ekonomiska utrymmet och för långivningen. I övrigt har kommunerna ansvaret. Om man vill åstadkomma en ändring av de delar av ansvaret som faller på kommunerna, då hjälper det föga att klanka på regeringen. För att få en förändring till stånd måste det till debatt mellan de politiska partierna ute i kommunerna. När det gäller de delar av ansvaret som faller under statens ansvarsområde kan man däremot ha åsikter i fråga om hanteringen. I det sammanhanget vill jag säga att vi när det gäller det ekonomiska utrymmet har sagt att det utrymmet finns. Vi visar det genom att ta bort taket för hur mycket man får ta i anspråk. Det var ju så under hela 1960-talet, att det var ramarna som man diskuterade. Från kommunerna gick man i lämmeltåg till det dåvarande civildepartementet för att få ökade kvoter. Sedan jag tillträdde som bostadsminister har jag inte haft en enda uppvaktning från någon kommun som vill ha ökade kvoter. Kvoterna finns nämligen, och de går att ta i anspråk. När det sedan gäller de statliga lånen, anpassningen till kostnadsutvecklingen osv. har vi löpande under året vidtagit en rad åtgärder för att förbättra denna situation. Det samlade resultatet av detta har inneburit att de s.k. överkostnaderna, dvs. skillnaden mellan lånen och produktionskostnaderna, har minskat under 1978. Jag skall ge socialdemokraterna den elogen att de åtminstone har försökt att plocka fram ett konkret förslag, ett förslag som man säger skulle kunna innebära ett ökat bostadsbyggande. Det är förslaget om införande av s.k. tilläggslån. Man säger att en förutsättning för att man skall kunna genomföra de föreslagna åtgärderna är bl.a. en ökad prisövervakning. Också socialdemokraterna tror således att om man skulle gå in för en total långivning av hela bostadsproduktionskostnaden, så kan detta innebära en ökad prisutveckling totalt sett. Det är den insikten som gör att jag anser att det vore fel att införa tilläggslån. Det skulle nämligen få effekten att vi fick ökade byggkostnader totalt sett, och det tycker jag att vi skall försöka förhindra. Moderaterna och centerpartisterna i utskottet har däremot inte kommit fram med något som helst förslag för att komplettera de uttalanden som man vill att utskottet skall göra, och jag kan delvis förstå detta. Jag har ju erfarenhet av hur svårt det var att inom trepartiregeringen få förslag genomförda. Trepartiregeringen antog visserligen successivt förslagen, men det var svårt att få dem antagna och genomförda. Det är emellertid bra om det här uttalandet innebär att moderaterna och centerpartisterna nu har genomgått en sinnesförändring när det gäller bostadsbyggandets omfattning. Tore Claeson sade att han inte märkt att vi vill göra någonting åt hyreshöjningarna. Men då måste han ha sovit under höstriksdagen, eftersom förslaget till underhållslån, som nu riksdagen också har fattat beslut om, faktiskt har inneburit att vi i stället för att få prishöjningar på 12-14 96, vilket var bostadsföretagens krav i höstas, har fått hyreshöjningar på 4-5 96. Detta innebär ju en helt annan situation för hyresgästerna, och det inverkar också på den totala kostnadsutvecklingen i samhället. När det gäller nyproduktionen har det också skett förändringar. Bl. a. kan nämnas sänkningen av den garanterade räntan, som ju dels innebär en produktionsstimulans, eftersom boendekostnaderna blir lägre än de eljest skulle bli, dels en lägre boendekostnad för hyresgästerna.

Herr talman! Statsrådet talade mycket om planering, men det ordet kan ju betyda olika saker. Man planerar när man vill göra någonting. Då man skall bygga bostäder tänker man ut var och hur de skall byggas. Man ritar och kalkylerar. Men detta är i och för sig inget hinder. Att säga att nedgången 1975 under den = socialdemokratiska regeringstiden har förstört planeringssituationen i kommunerna är att ge en vrångbild. Planeringssituationen är ju inte ett hinder. Att vi har en låg planeringsnivå är ett uttryck för att det saknas byggvilja i kommunerna. Efter de vänliga orden i slutet av statsrådets anförande skall jag inte vara elak, men jag måste ändå säga som det verkligen förhåller sig. Vi har inte bara ett enda förslag om tilläggslån, som vi mycket riktigt har villkorat, därför att om man bara späder på till byggnadsindustrin, har denna en benägenhet att sluka pengarna utan att det blir till glädje för hyresgästerna. Det gynnar byggmästarna. Att vi har villkorat är ett uttryck för att vi anser att man måste sätta stopp för kostnadsutvecklingen. Om man nu skall traggla med siffror kan nämnas att 51 400 lägenheter påbörjades år 1975. År 1976 kom vi upp i 57 000 lägenheter. I slutet av 1976 fick vi en borgerlig regering, men siffran påverkades inte av detta. Nu påstår de borgerliga att det därefter har skett en ständig ökning. Men man har ännu inte kommit upp till 57 000 lägenheter utan ligger fortfarande vid 53 900; och för år 1978 var siffran 56 000. Skall man gå efter resultatet under de första månaderna i år kommer det att byggas 54 000 lägenheter under 1979. Detta kan inte vara någon stegvis ökning från något slags bottennivå, eftersom denna var 57 200 när ni tog över regeringsansvaret. Den siffran har ni ännu inte uppnått. Därför tycker jag att den bild ni ger är litet skev. Siffrorna finns emellertid redovisade i statistiken, varför vi inte behöver tvista om dem. Får jag sedan säga att vi inte kritiserar er för att ni har vidtagit felaktiga åtgärder. Felet med den nuvarande regeringen är att den inte vidtar några extraordinära åtgärder för att bostadsbyggandet skall komma i gång. Ni har ju hela tiden anpassat lånetaket till kostnadsutvecklingen. Lånetaket har höjts mycket under den senaste tiden, eftersom inflationen har varit så elakartad. Men detta är väl ingenting att vara stolt över. Det hade varit bra om vi hade sluppit denna anpassning och i stället kunnat hålla oss kvar vid en normalare kostnadsnivå. Det är alltså avsaknaden av åtgärder som vi kritiserar den nuvarande regeringen för.
Herr talman! Andemeningen i Birgit Friggebos resonemang var att det är upp till kommunerna att klara ett ökat byggande. Hon pekade på de möjligheter som finns och sade att det i stort sett bara var fråga om kommunernas planering för och vilja att klara detta byggande. Kommunerna måste ju i så fall ges resurser i form av billigare pengar för bostadsoch samhällsbyggande. Svårigheterna för kommunerna att genomföra sitt bostadsbyggande sammanhänger med de oerhörda kostnadsökningar som har ägt rum när det gäller byggkostnaderna. För att kommunerna skall få hjälp krävs det initiativ från regeringens sida till ett riktat stöd till de kommunala allmännyttiga bostadsföretagen. Det tror jag är det snabbaste och effektivaste sättet för att få bättre fart på byggandet. Birgit Friggebo sade att underhållslånen har lett till lägre hyreshöjningar — jag uppfattade siffran 3-4 26 hyreshöjning. Jag vet litet grand om detta och har kunnat följa med och ta del av vad som har hänt, men jag har dess värre inte träffat på så relativt låga hyreshöjningar som Birgit Friggebo här nämnde —- men hur som helst med det. Underhållslån skall ju betalas igen av bostadsföretag och hyresgäster, åtminstone har det sagts så hittills. Kan man möjligen, Birgit Friggebo, tänka sig en välvillig inställning från regeringens sida till de krav som hyresgästerna reser om att dessa underhållslån skall avskrivas? Kan man möjligen tänka sig en välvillig inställning från regeringens sida tiil kravet att regeringen skall bidra till de sociala och allmänna merkostnader som de kommunala allmännyttiga bostadsföretagen har till privata fastighetsägare? Jag tror att dessa åtgärder väsentligen kan bidra till att begränsa hyreshöjningarna.
Herr talman! Först några ord till Tore Claeson beträffande underhållslånen: Det framhålls ofta att dessa lån egentligen inte löser några problem och att de skall betalas tillbaka. Den situation som vi befann oss i i höstas var att hyresgästerna upplevde en sämre service i sitt boende, bl..a. genom minskade underhållsåtgärder, samtidigt som krav på höga hyreshöjningar restes. Bl.a. motiverades dessa krav på hyreshöjningar med att bostadsföretagen skulle vidta åtgärder beträffande eftersatt underhåll. Då sade vi i regeringen följande: Eftersom utgifterna för att klara det eftersatta underhållet innebär en puckel i bostadsföretagens kostnader, skall vi gå in och lämna likviditetsstöd, så att de klarar utgifterna när det gäller underhållssidan. Syftet var också att utjämna hyresuttaget från hyresgästerna, så att de inte omedelbart skulle bli tvungna att i hyra betala kostnaderna för det utförda underhållet. Därför erbjöd vi hyresgästerna att betala detta på 15 år. Det innebar en mycket stor lättnad för hyresgäster och bostadsföretag. Detta innebär inte att representanterna för bostadsföretagen och hyresgästorganisationerna skall sätta sig med armarna i kors och tro att problemet är löst. Tvärtom har detta beslut i riksdagen givit bostadsföretagen och hyresgästorganisationerna rådrum, så att de kan sätta sig ner och tillsammans diskutera vilka åtgärder man skall vidta för att hejda kostnadsutvecklingen, framför allt på driftsoch underhållssidan. Naturligtvis bör man låta hyresgästerna vara med i den diskussionen. Jag tror nämligen inte att man kommer att få några effekter med mindre än att man tar med hyresgästerna. Jag förväntar mig alltså att man kommer att ta upp en rejäl diskussion om dessa frågor. Såvitt jag förstår har det nu träffats ett avtal mellan hyresgäströrelsen och de allmännyttiga bostadsföretagen om ett ökat boendeinflytande. Jag tror att detta är en bra åtgärd och att den kan leda till att hyresgästerna blir mer engagerade i sitt boende. Därmed kan man kanske också få till stånd en diskussion om åtgärder för att hejda kostnadsutvecklingen. I detta mitt svar ligger också att jag inte anser att man sedermera skall omvandla de aktuella lånen till bidrag utan menar att de skall betalas tillbaka. Låt mig så komma tillbaka till bostadsbyggandet. Jag tycker att det är litet synd att diskussionen här koncentreras så mycket just till nybyggnadsverksamheten och att man glömmer bort den viktiga frågan om förändringen av det befintliga byggnadsbeståndet. Vi har, som jag nämnt, fått uppleva en kraftig ökning under 1978 av de totala bostadsinvesteringarna i fasta priser. De har ökat med 18 96 under 1978 efter att tidigare under en följd av år ha minskat med mellan 2 och 5 26 per år. Detta visar vilken skjuts byggnadsverksamheten inom bostadssektorn totalt sett har fått. Diskussionen om delat ansvar mellan kommunerna och staten är för mig ganska viktig.

Jag vet att den debatten pågår i en del kommuner och att det förekommer olika åsikter om detta spörsmål. BI. a. vill en del bygga långsammare, medan andra vill gå snabbare fram. En del kan komma att tycka att jag går väl långt i det som jag nu kommer att säga, men jag tror tyvärr att det är så att de erfarenheter som många av oss gjorde under den tid då det fanns många tomma lägenheter har fått effekter på kommunalpolitikernas bedömning av bostadsbyggandet. Det gäller så till vida att man kanske hellre accepterar en viss bostadsbrist än att man bygger på sig många tomma lägenheter. I skenet av det blir socialdemokraternas förslag om s.k. lagerstöd egentligen ett slag i ansiktet på dem som på sin tid hade sådana enorma problem med de tomma lägenheterna. Vi skall visserligen inte tjata om siffror, men jag vill ändå påminna om att bostadsbyggandet ständigt sjönk under början av 1970-talet. Det ökade något under 1976 men minskade kraftigt under första hälften av 1977, dvs. under den period medan socialdemokraternas budget fortfarande gällde men efter trepartiregeringens tillträde. Sommaren 1977 vände utvecklingen, och därefter har bostadsbyggandet fortsatt att öka, så att det under 1977 igångsattes 58 000 lägenheter.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret. I min interpellation hade jag ställt sex frågor till bostadsministern, men jag nödgas konstatera att jag antingen inte fått något svar på de frågor jag ställt eller fått svar som går vid sidan om frågeställningen. Detta, Birgit Friggebo, gör mig faktiskt bekymrad, därför att den här interpellationen avlämnades redan i slutet av februari, så det kan knappast vara brist på tid som ligger bakom. Man får tyvärr, när man läser svaret, intrycket att statsrådet innerst inne menar att vi också i fråga om bostadsbidragen skulle leva i den bästa av alla . tänkbara världar och att den utredning som nu skall tillsättas — bortsett från den del som gäller administrationen och som omnämns i budgetpropositionen — egentligen inte är så angelägen. Också det uttalande som bostadsstyrelsens chef har gjort och som har återgivits i pressen tyder på att han uppenbarligen också har den uppfattningen att allt egentligen är ganska väl beställt på detta område. Så är det dess värre inte. På min första fråga, om statsrådet ansåg att det var acceptabelt att inkomstprövningsreglerna allt sämre återspeglar hushållens ekonomiska bärkraft, har jag inte fått något svar. I stället har statsrådet svarat på någonting helt annat. Statsrådet säger nämligen att bidragen fått allt bättre anpassning till hushållens ekonomiska bärkraft. Det skulle möjligen gälla om bidragen inte trappades av. I så fall är det helt riktigt att bidragen är betydligt mycket större för en familj som har många barn. Så till vida är det rätt, men det var alls inte det frågan gällde. Det är faktiskt så, vilket också riksrevisionsverket påpekat, att reglerna för inkomstprövningen i det nuvarande bostadsbidragssystemet är så bristfälliga att bostadsbidragen fungerar mycket dåligt som utjämningsinstrument mellan familjer av olika storlek och mellan familjer av olika sammansättning. Bidragen trappas av från en och samma inkomst helt oavsett om det är ett eller flera barn i familjen, helt oavsett om det vid sidan om inkomsten finns kanske t.o.m. mycket stora skattefria underhållsbidrag och bidragsförskott, helt oavsett om inkomsten förvärvas av två föräldrar eller av en förälder. Detta betyder, påpekar riksrevisionsverket, att ett okänt antal miljoner går till människor som inte skulle behöva dem, framför allt till ensamstående med och utan barn. I gengäld får barnfamiljer med ansträngd ekonomi, framför allt de större tvåföräldrafamiljerna, för små bidrag eller inga alls. Bidragen kan vara helt avtrappade, innan ens existensminimum har uppnåtts. Samtidigt kan andra familjer åtnjuta fullt bidrag långt efter det existensminimum har uppnåtts. Det är väl ganska klart att så här kan det bara inte fortsätta. Skall vi ha behovsprövade bostadsbidrag, är det väl utomordentligt viktigt att se till att de långt bättre än nu kommer dem till del som allra bäst behöver dem. Det är i alla fall glädjande att civilutskottet tycks ha större insikt om att inkomstprövningsreglerna i dag är djupt otillfredsställande. Utskottet skriver: ”Vid en genomgång av inkomstprövningsreglerna bör vidare utredas inkomstens relation till faktisk ekonomisk bärkraft, ———-.” Det är verkligen i hög grad på tiden att så nu äntligen sker. Den andra frågan gällde marginaleffekterna. Där säger bostadsministern: ”Marginaleffekterna skärps inte genom detta förslag.” Tillfälliga mindre inkomstökningar ”medför skärpt reduktion av bidragen först två år senadd Det är tröst för ett tigerhjärta att man får behålla bidragen, men man får endast behålla dem på kredit. Två år senare kommer räkningen. Men två år senare kan det vara så att den tillfälliga inkomstökningen inte längre föreligger. Men då får vederbörande ändå avstå från motsvarande belopp. Nog är det så, Birgit Friggebo, att marginaleffekterna har förvärrats därför att de inkomstskikt där avtrappning sker blivit allt bredare år efter år. För att visa detta har jag gjort en tablå, som jag hoppas skall träda fram på kammarens TV-skärm. Den visar hur mycket bredare de inkomstskikt i vilka avtrappningen av bostadsbidragen sker har blivit under statsrådets tid i regeringen. Tablån visar att från 1977 till 1980 —om regeringens förslag går igenom — det skikt i vilket bidragen avtrappas kommer att ökas från 30 000 kr. till 40 000 kr. för en familj med ett barn, alltså med 33 25, och för en fembarnsfamilj kommer det att öka från 57 000 kr. till 85 000 kr., alltså med 50 "> på tre år. Det verkar — tyvärr — som om statsrådet inte är riktigt medveten om effekterna av de egna åtgärderna. Denna ökning drabbar inte bara dem som har mycket höga inkomster, utan den drabbar i mycket stor utsträckning även alla de familjer där en hemarbetande make går ut i förvärvslivet. Jag skall återkomma till detta. Inte heller på den tredje frågan har jag fått något svar. Jag frågade där statsrådet Friggebo om hon tyckte det var ”acceptabelt att marginaleffekter på över 100 ?5 inte bara skulle bestå utan också förvärras”, om förslaget till bostadsbidrag för 1980 går igenom. En av anledningarna till den frågan är att statsminister Ullsten har gått ut och sagt att han tycker det är rimligt att också de som har mycket goda inkomster skall få behålla ”åtminstone 15 spänn”, som jag tror att han uttryckte det, av den sist intjänade hundralappen. Detta tycker jag är ett riktigt och rimligt krav, men jag tycker det är ett precis lika rimligt krav att också barnfamiljer med vanliga inkomster eller flera barn får behålla åtminstone så mycket av en inkomstökning. Nu tycks — tyvärr — Birgit Friggebo inte vara särskilt intresserad av den här frågan. Nog vore det rimligt att svara: Självfallet skall vi arbeta för att barnfamiljerna får behålla en skälig del av sin inkomstökning, och givetvis skall vi se till att de inte avhänds hela inkomstökningen och mer än så! I stället säger statsrådet: ”Den höjning av den övre inkomstgränsen som föreslås” — från 54 000 till 59 000 kr.—- innebär att marginaleffekterna mildras i vanliga inkomstlägen” och att regeringens skatteförslag verkar i samma riktning. Därför skall jag be att på TV-skärmen få visa en annan tablå, som direkt skildrar vilka förvärrade pomperipossaeffekter Birgit Friggebos förslag kan medföra nästa år för eninkomstfamiljer, även om regeringens skatteförslag — som jag inom parantes sagt tycker är bra — går igenom. Den här tablån bygger alltså på att regeringens skatteförslag går igenom. Jag skall kanske också säga att jag har utgått från att den bidragsgrundande inkomsten, som ju ligger två år tillbaka i tiden ligger ungefär 10 000 kr. under den aktuella inkomsten. Vi kan på den här tablån se att en trebarnsfamilj som har 84 000 kr. i inkomst redan i år får behålla 200 kr. mindre än en annan trebarnsfamilj som har 80 000 kronors inkomst. Vi kan vidare se att en fembarnsfamilj som har 107 000 kr. i inkomst får behålla 600 kr. mindre än en annan fembarnsfamilj som har 80 000 kr. Vi kan också se av tablån att dessa effekter förvärras nästa år, även om regeringens skatteförslag skulle gå igenom! En fembarnsfamilj som har 123 000 kronors inkomst skulle, om Birgit Friggebos förslag går igenom, nästa år få behålla 1 300 kr. mindre än en fembarnsfamilj med en inkomst på 90 000 kr. Nu verkar det av interpellationssvaret som om Birgit Friggebo menade att det här rör sig om höga inkomster och att det inte är så intressanta exempel. Men då bör vi komma ihåg att det här är familjer som, även om de på papperet haren hög inkomst, nätt och jämt har passerat existensminimum, om ens det. Detta gör att jag tycker det hade bort vara angeläget för bostadsdepartementet att ta sig en extra titt på sitt förslag, för att undvika att sådana pomperipossaeffekter skulle kunna uppstå. Om jag inte minns fel var man i folkpartiet precis lika upprörd som vi över de marginaleffekter som drabbade Astrid Lindgren och andra egenföretagare och som medförde skatter och avgifter på över 100 ?,. Jag tycker att det här är exakt lika allvarliga problem. Ändå väljer man uppenbarligen att blunda för frågan. Den fjärde frågan har statsrådet över huvud taget inte besvarat. Jag frågade om bostadsministern ansåg det vara acceptabelt att behållningen när en hemarbetande make går ut i förvärvslivet blir allt sämre i familjer med vanliga inkomster eller många barn, just på grund av bostadsbidragen. Detta är ändå en utomordentligt central fråga för många vanliga barnfamiljer. Utvecklingen av bostadsbidragssystemet innebär nämligen inte bara att inkomstförbättringar lönar sig allt sämre i familjer som bara har en enda inkomst och där kanske modern är hemma. Moderns förvärvsarbete — om vi nu utgår ifrån modern — blir dessutom allt mindre lönande i barnfamiljer med vanliga inkomster eller fler barn ju mer Birgit Friggebo bygger på bostadsbidragen i deras nuvarande utformning. Den förväntade effekten av den individuella beskattningen — den skulle ju ge större rättvisa och bättre lönsamhet av hustruns förvärvsarbete — håller nu mycket snabbt på att förbytas i sin motsats just på grund av bostadsbidragen. Jag skall visa ytterligare en liten tablå, som gäller just bostadsbidragen och effekterna när hemmamake går ut i förvärvslivet. Jag utgår ifrån alldeles vanliga barnfamiljer — jag har hela tiden antagit att mannen har en genomsnittlig industriarbetarlön. Tar hustrun förvärvsarbete drabbas hon inte bara av skatt i vanlig ordning, utan hon drabbas också av en extra marginalskatt på 24 2; tills bostadsbidragen är helt avtrappade. De höjningar av bostadsbidragen som gjorts under Birgit Friggebos tid, säkerligen i största välmening, innebär faktiskt en i många fall ganska magnifik försämring av lönsamheten av hustruns förvärvsarbete. Vi kan på den här tablån se att det drabbade skiktet år 1977 för en enbarnsfamilj, där alltså mannen har vanlig industriarbetarlön, var 7 500 kr. År 1980 blir det, om förslaget går igenom, ungefär 12 500 kr. För fembarnsfamiljen var det år 1977 ungefär 34 500 kr., och 1980 skulle det bli 57 500 kr. Även om hustrun till den här genomsnittlige industriarbetaren tjänar 57 500 kr., skulle hon på hela denna inkomst släpa med en extra marginaleffekt på 24 ?6 jämfört med om hon stannade hemma. : Detta innebär att de drabbade skikten har ökat med 67 2» under de här tre åren. Nu är det naturligtvis en viss eftersläpning i effekten just på grund av inkomstprövningens konstruktion. Men detta leder till mycket starkt minskad lönsamhet i många vanliga barnfamiljer och framför allt i de större barnfamiljerna. När man tänker på vilket ramaskri sambeskattningen på sin tid föranledde, blir man djupt oroad över den likgiltighet som faktiskt möter denna nya form av sambeskattning. Skillnaden är bara den att det denna gång är familjer med högst vanliga inkomster och då framför allt de sämst ställda av dessa familjer — de som har de flesta barnen — som drabbas hårdast. Jag hoppas innerligt att jag har fel när jag ibland undrar: Är det så att hustruns förvärvsarbete i dessa vanliga barnfamiljer är politiskt ointressant? Bostadsministern har hur som helst inte ens ansett den här frågan värd att besvara. Den femte frågan gällde om bostadsministern anser det socialt försvarbart att flerbarnsfamiljerna genomgående drabbas av de hårdaste marginaleffekterna. Bostadsministern nöjer sig med att hänvisa till den kommitté som skall tillkallas för att utreda barnfamiljernas, i första hand flerbarnsfamiljernas, situation. Det är bra att alla de inlägg som har gjorts i kammaren och alla de motioner som har väckts i dessa frågor har lett till att också en sådan kommitté skall tillsättas. Men vi får inte heller här någon som helst meningsyttring från bostadsministern — bara en lång rad tekniska invändningar som jag inte skall ta upp kammarens tid med att bemöta. Jag får tyvärr det intrycket — jag hoppas att jag har fel — att bostadsministern är mera mån om administratörerna än om flerbarnsfamiljernas reella situation. En långsammare avtrappning av bidragen till flerbarnsfamiljerna skulle gynna höginkomsttagarna, sägs det 1. ex. i svaret. Ja, vad är höginkomsttagare? Det skulle då kanske vara en fembarnsfamilj som har 130 000 kr. i inkomst. Makarna kanske tjänar 65 000 kr. var. Det är en höginkomsttagarfamilj! Jag tror att vi måste inse hur flerbarnsfamiljerna har det. Även om de på papperet har goda inkomster befinner de sig många gånger inte ens på existensminiminivå. Beträffande de tekniska invändningarna vill jag hänvisa till motionen 2101, som behandlar dessa frågor. I den anvisar vi en lång rad olika framkomstvägar för att komma till rätta med marginaleffekterna just för flerbarnsfamiljerna. I min sista fråga undrade jag om bostadsministern avsåg att vidta åtgärder för att förhindra att bristerna i bostadsbidragens utformning och dessas effekter ytterligare förvärras under 1980. Att de med det förslag som ligger ytterligare kommer att förvärras hoppas jag att tablåerna har visat. Men på den frågan fick jag äntligen ett klart svar, även om det är litet kryptiskt utformat. Innebörden är i alla fall ett klart nej — det är bara att låta det hela rulla på också nästa år. Jag beklagar det svaret. Det måste innebära att de utredningar som nu skall börja jobba får det ännu svårare att rätta till bristerna. Jag hade kanske inte väntat mig att statsrådet självmant skulle dra tillbaka förslaget och försöka korrigera det utifrån de invändningar som vi har rest så att vi fick ett bättre förslag för 1980, som skulle vara lättare att anpassa till nya rättvisare regler. Men nog hade det väl funnits all anledning att vänta med den kostsamma höjningen av övre bidragsgränsen från 54 000 till 59 000 kr. för alla hushåll. Den inte bara kostar väldigt mycket — och bostadsministern sade tidigare att vi måste vara aktsamma med nya utgifterden kommer också att försvåra en nödvändig anpassning av avtrappningsreglerna till olika hushålls ekonomiska bärkraft. Jag har inte sett det förslag till direktiv för den här utredningen som föreligger —-jag vet inte ens om det är färdigt. Men jag önskar ändå av hela mitt hjärta att de missförhållanden som bostadsbidragen i sin nuvarande utformning medför för vanliga familjer och för flerbarnsfamiljer verkligen skall beaktas också i direktiven. Det är därför, herr talman, jag har tagit kammarens tid i anspråk med att peka på några av de många allvarliga brister i systemet som snabbt måste rättas till. Birgit Friggebo sade i sitt svar att hon hoppades på enklare och säkrare regler för bostadsbidragen. Låt oss lägga till att vi också skall hoppas på rättvisare regler för bostadsbidragen och sådana regler som inte avhänder barnfamiljerna all möjlighet att själva förbättra sin standard. Jag hoppas att utredningsarbetet kommer att bedrivas snabbt och med både mod, inlevelseförmåga och fantasi — för det kommer utredningen att behöva om man skall kunna rätta till de problem som föreligger.

Herr talman! Ingegerd Troedsson anser sig inte ha fått svar på sina frågor. Jag vill hävda ganska bestämt att hon har fått det. Man måste nämligen bestämma sig för vad man vill. Det är så att marginaleffekterna inom bostadsbidragssystemet inte har förvärrats genom det förslag som läggs fram inför 1980. Tvärtom har de mildrats. Men vi lägger fram förslag om förbättrade bidrag, och det innebär att fler hushåll kommer att få bostadsbidrag. Därmed kan det uppstå marginaleffekter därför att varje bidragssystem som bygger på inkomstprövning i sig innebär marginaleffekter. Skall man inte ha ett system med inkomstprövning måste man ha ett generellt system, och då får man inga marginaleffekter. Här gäller det framför allt flerbarnsfamiljerna — och vi är överens om att de har det besvärligt. Man frågar sig då vilket som är bäst: pengar eller inga marginaleffekter. Det var bl.a. det som Ingegerd Troedsson tog upp i sin tablå nr I för att bevisa. Vi blundar inte alls för de här problemen. BI. a. skall barnfamiljernas samlade marginaleffekter tas upp i den kommitté som socialministern kommer att tillkalla beträffande barnfamiljernas ekonomiska situation. I utredningen om bostadsbidragen kommer också inkomstreglerna att ses över. Men jag skulle vilja gå in på den koppling som Ingegerd Troedsson gör till riksrevisionsverkets utredning och hennes egna slutsatser av den.

Bl. a. är det så att vi inte har något hemmamakestöd eller något vårdbidrag. I det här utredningsarbetet har man plockat fram att kvinnor som inte förvärvsarbetar inte har någon inkomst, och så skyller man det på bostadsbidragssystemet. När det gäller att vidta åtgärder inför 1980 har civilutskottet konstaterat att det inte finns tid att gå tillbaka och nu konstruera nya system som skulle kunna träda i kraft den 1 januari. Därför föreslår utskottet att de regler som regeringen föreslagit också skall gälla för 1980. Vi skall inte blunda för marginaleffekterna, och vi har lagt fram förslag för att försöka hindra dem, bl.a. på skattepolitikens område och inom bostadsbidragssystemet, genom att vi har höjt den högre inkomstgräns varvid den höga avtrappningen inträder. Nu föreslår Ingegerd Troedsson att man inte skall höja den gränsen utan alltså behålla de höga marginaleffekterna i de inkomstskikt där många vanliga inkomsttagare befinner sig och därmed alltså förstärka marginaleffekterna! Låt mig sedan bara göra en reflexion om kvinnornas utträde på arbetsmarknaden. Det kan vara så att uppbärande av bostadsbidrag i vissa fall kan förhindra att kvinnor går ut i förvärvslivet. Vi skall göra vad vi kan för att ta bort sådana effekter. Men samtidigt kan man inte underlåta att ändå konstatera att under den tid som jag har varit bostadsminister — eftersom Ingegerd Troedsson använder den tidrymden som mått — nästan 100 000 kvinnor gått ut i förvärvslivet. Det finns så många andra saker som gör att kvinnor vill förvärvsarbeta att jag inte tror att bostadsbidragen i någon nämnvärd grad hindrar dem från det.
Herr talman! Eftersom jag fick interpellationssvaret mitt inne i en vanlig debatt har jag inte sedvanlig tid för repliker; jag har bara de vanliga tre minuterna. Det gör att jag inte kan ta upp alla de frågor som Birgit Friggebo tog upp. Bostadsministern sade att man måste bestämma sig för vad man vill. Ja, det var det jag hoppades att bostadsministern skulle göra. Det var därför jag ställde de här frågorna. Jag hoppades på ett svar som innebar att bostadsministern hade bestämt sig för att hon inte ville ha marginaleffekter på över 100 96, att hon inte tyckte att det var rimligt att barnfamiljer med vanliga inkomster fick behålla mindre än 15 kr. per hundralapp, att hon inte tyckte det var acceptabelt att vi fick alltmer påtagliga sambeskattningseffekter, att hon inte tyckte att det var försvarbart att flerbarnsfamiljerna genomgående drabbades av de hårdaste marginaleffekterna och att direktiven till den utredning som vi vill ha skulle utformas med utgångspunkt från dessa synpunkter. Om man har inkomstprövade bidrag så leder det till marginaleffekter. Därför har vi i den motion där alla dessa frågor tagits upp, motion 2101, anvisat en lång rad andra vägar. Vi har sagt att om man fortfarande skall ha en individuell beskattning där man inte tar någon hänsyn till skatteförmågan, måste man se över bidragsdelen. Vad kan man göra för att den inte skall få dessa orimliga marginaleffekter? Då måste man med början i flerbarnsfamiljerna låta en växande del av bostadsbidragen bli en stående del som icke trappas av. Detta skulle vara kostbart, antyder bostadsministern i interpellationssvaret. Just därför menar vi att man skall vänta med höjningen från 54 000 till 59 000 kr. för alla. Flerbarnsfamiljerna är så få att också ganska avsevärda förbättringar för dem inte skulle kosta så mycket.
Herr talman! Vad jag har velat säga i mitt svar är att jag inte kan instämma i den beskrivning som Ingegerd Troedsson gör. Hon säger att ”inkomstprövningsreglerna allt sämre återspeglar hushållens ekonomiska bärkraft”. Hon frågar om jag accepterar att allt fler barnfamiljer med låg skattekraft drabbas av marginaleffekter, att marginaleffekter på över 100 2» inte bara skall bestå utan även förvärras genom förslaget till bostadsbidrag och att det vid hemmamakes inträde i förvärvslivet blir allt värre i familjer med vanliga inkomster. Jag accepterar inte Ingegerd Troedssons beskrivning av vad förslaget till bostadsbidrag innebär 1980, och det har jag sagt i mitt svar. Ingegerd Troedsson vill nu att man skall avvakta med att förbättra för människor som befinner sig i vanliga inkomstlägen, där vi vill minska marginaleffekterna genom en mindre avtrappning än vi har i systemet i dag. Det innebär då att Ingegerd Troedsson accepterar högre marginaleffekter för dessa människor. Om vi skall ha låga marginaleffekter, måste vi ha en väldigt liten avtrappning. Det innebär att också människor med mycket höga inkomster kommer in i bostadsbidragssystemet och att systemet blir dyrt. Om vi däremot skall göra en mycket snabb avtrappning, så att det blir ett ganska billigt system men riktat till de svagare, får vi acceptera mycket höga marginaleffekter i vissa mellaninkomstskikt. Vi försöker nu lägga oss någonstans mitt emellan för att ta bort de värsta effekterna. Vill man ha bort marginaleffekterna över huvud taget inom fördelningssystemet, skall man naturligtvis föreslå att bostadsbidraget tas bort. Det är ett renodlat förslag. Men då kvarstår fortfarande frågan vad som är avgörande: de pengar som dessa människor får genom förbättrade regler eller marginaleffekterna?
Herr talman! Jag beklagar, men jag lade ned all den pedagogiska förmåga jag är mäktig på att försöka visa för Birgit Friggebo att effekterna i en rad avseenden faktiskt förvärras, även om Birgit Friggebo inte vill tro det. Jag kan inte annat än råda Birgit Friggebo att läsa igenom snabbprotokollet, när det kommer. Detta problem tas utförligt upp i riksrevisionsverkets rapport och i vår motion 2101. Bostadsministern säger åter att marginaleffekterna blir värre, om man har en högre avtrappningsgräns för de större familjerna. Men jag har hela tiden hävdat att vi befinner oss i den situationen att vi, om vi fortfarande skall ha en individuell beskattning som inte tar någon som helst hänsyn till skatteförmågan, också måste acceptera stora bostadsbidrag och andra bidrag till flerbarnsfamiljerna, bidrag som inte trappas av med stigande inkomst. Beträffande effekterna av båda makarnas förvärvsarbete ber jag Birgit Friggebo se igenom förslaget en gång till. Bl. a. en höjning av den övre inkomstgränsen från 54 000 till 59 000 kr. gör att marginaleffekterna, när en hemmaarbetande make funderar på att ge sig ut i förvärvslivet, blir betydligt värre. Då kommer marginaleffekterna att drabba en mycket större del av hennes eller hans inkomst. Vi kan inte bara skylla på skattesystemet. Skall vi haen individuell beskattning, måste vi helt och fullt pröva om tanken bakom bostadsbidraget. Kanske måste vi låta en större del bli barnbidrag, eller också — och det anser vi vore önskvärt — får man ta en förutsättningslös debatt om behovsprövade bidrag och hela skattesystemet för att se på vilket sätt man bäst kan lösa dessa problem.
Herr talman! Det kommer att bli tillfälle till en sådan debatt, eftersom den utredning om flerbarnsfamiljernas situation som socialministern skall tillsätta kommer att ta upp just problemen med den samlade verkan för barnfamiljerna av marginaleffekter och bidragseffekter. Vad det här handlar om är huruvida det förslag som jag och regeringen har framlagt för riksdagen och som riksdagen kommer att fatta beslut om för 1980 förvärrar marginaleffekterna för människorna eller inte. Jag bestrider att systemet som sådant förvärrar marginaleffekterna, men jag säger samtidigt att det faktum att vi förbättrar reglerna, så att fler hushåll får bostadsbidrag, kommer att innebära att fler människor råkar ut för marginaleffekter i och med att de kommer in i bostadsbidragssystemet. Då blir den intressanta frågan: Vill människorna ha litet mer pengar, framför allt flerbarnsfamiljerna som har det besvärligt, eller är de mest intresserade av marginaleffekten?

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på min fråga, som kanske har en annan inriktning än den nyss behandlade interpellationen. Jag har anfört motivering för frågan och behöver inte upprepa den. Dock vill jag säga att jag i datainspektionen har deltagit i beslutet om att temporärt öppna riksförsäkringsverkets register för kontroll av lämnade inkomstuppgifter. Det beslutet står i strid med kravet på integritetsskydd för medborgarna. Det skyddet kan inte upprätthållas med en sådan kontroll. Jag försvarar inte dem som har lämnat felaktiga inkomstuppgifter och på så sätt fått ut för stora bostadsbidrag, men det här borde kunna kontrolleras på enklare sätt i samband med ansökan om bidrag. Man bör inte skapa reformer som inbjuder till kriminalitet. Vill man genomföra en reform med önskad effekt, måste man snarast utreda möjligheterna att få till stånd ett annat system som inte kräver så stor kontrollapparat i efterhand. Dataregisterkontroll av människorna har kritiserats i vårt samhälle länge. Vi har också inrättat en särskild myndighet för att svara för integritetsskyddet i datasammanhang. Det är således inte meningen att vi med datans hjälp generellt skall utöva integritetskänslig kontroll av medborgarna. Ändå gör vi det. Vi tycker kanske inte att just den här kontrollen är särskilt allvarlig eller känslig, kanske inte nästa kontroll heller. På så sätt trampar vi vidare och får snart den totalkontroll som vi alla tar avstånd ifrån. Därför är det bra att bostadsministern nu förklarar att regeringen beslutat att en kommitté skall se över bostadsbidragssystemet och att bostadsministern anser att det är angeläget att kommittén försöker finna inkomstprövningsregler som är mer tillförlitliga och administrativt mer lätthanterliga än de nuvarande. Det är ett positivt besked, och jag hoppas att det inte skall dröja så länge förrän kommittén kommer med förslag om ett system som på ett smidigare och säkrare sätt löser problemen. Jag är också nöjd med beskedet att alla, såvitt jag förstår, kommer att behandlas lika i samband med regresstalan, oavsett i vilken kommun de bor. Kommer det inte att ske så är tydligen bostadsstyrelsen beredd att utfärda anvisningar för hur reglerna om återbetalning skall tillämpas.
Herr talman! Egentligen skulle jag inte behöva kommentera det Åke Polstam har sagt. Jag vill bara lämna en upplysning beträffande integritetsskyddet. Datainspektionen har haft uppe för bedömning frågan huruvida man skulle få tillgång till den sjukpenninggrundande inkomsten inom försäkringskassesystemet. Inspektionen har sagt att under en tvåårsperiod bör detta kunna tillåtas, och därefter skall det göras en utvärdering. Bostadsstyrelsen och datainspektionen har nu uppdraget att göra en utvärdering efter två år för att se på den eventuella integritetsstörning som kan finnas med det förslag som datainspektionen har medgivit att vi får använda:
Herr talman! Jag känner till detta, och det var därför jag påpekade att det är fråga om ett temporärt medgivande. Jag hoppas att man under tiden skall kunna komma fram till en sådan lösning att vi sedan inte längre behöver ha den här integritetskänsliga kontrollen.

Herr talman! Det är i dag, just nu —jag vet inte hur många som upptäckt det — nästan på timmen exakt ett halvår sedan trepartiregeringen föll. Det jubileet har två gamla kolleger i den regeringen just firat med ett långt och uthålligt gräl, där en av dem mycket utförligt och öppenhjärtigt beskrev för oss vilka svårigheter man hade att komma överens. Jag tycker det var en bra beskrivning av att — om den olyckan skulle inträffa att de borgerliga skulle vinna valet i höst — de borgerliga ändå inte kommer att kunna regera tillsammans. Jag tackar för den uppvisningen. Eljest är det nödvändigt att diskutera bostadsbidragssystemets utformning mot bakgrund av de fakta vi har och den diskussion som förs ute i samhället och här i huset om de brister som faktiskt finns i bostadsbidragssystemet. De uppmärksammades och utreddes mycket utförligt redan i boendeutredningen och bostadsfinansieringsutredningen, som visat upp alla de problem som vi tar upp i vår partimotion och i betänkandet. Det gäller inkomstbegreppet, marginaleffekterna, beräkningen av bostadskostnaderna, hur vi skall få ett enklare system och bättre kontroll mot missbruk, hur vi skall få en samordning på sikt av de olika system som finns. Detta är viktiga problem som måste lösas. Vi är naturligtvis glada över att utskottet har tillgodosett de krav som vi har i motionen om att dessa problem bör utredas och att man därvid bör bedöma även hur skatterna, bidragen och de familjepolitiska åtgärderna samverkar med bostadsbidragen. Tyvärr har debatten på sina håll varit missvisande. Inte minst det sätt på vilket riksrevisionsverket och moderaterna har bedrivit denna debatt har gett människor en överdriven och felaktig bild av problemens karaktär. Man har använt teoretiska exempel som dåligt svarar mot verkligheten och falskeligen givit människor en bild av att det hela är sämre än det är. Jag vill bara ge ett par belysande exempel. Jag tror att många upprörts över att det påståtts att ensamföräldrar och förvärvsarbetande föräldrar skulle vara mycket gynnade jämfört med andra. Därför vill jag bara tala om fakta, som framgår av statistiken, om hur dessa olika familjetypers inkomst i verkligheten är. De exempel som används utgår ju ifrån att inkomsterna skulle vara desamma. 1976 är det år som låg till grund för bostadsbidragsberäkningen förra året. Då var genomsnittsinkomsten för ensamstående föräldrar med två barn 29 400 kr. 70 26 av dem tjänade mindre än 40 000 kr. Det är helt klart att detta exempel räcker för att visa att så snett som en del påstår slår inte systemet i verkligheten. En annan sak är att marginaleffekterna i vanliga inkomstlägen ökat kraftigt därför att de två borgerliga regeringarna har medverkat till att detta system har urholkats. De som i första hand har drabbats av detta är vanliga inkomsttagare med hemmafru. Det är klart att dessa blir mycket upprörda när de får rapporter om de problem som finns i systemet samtidigt som de upplever att de förlorar sina bostadsbidrag. Vi kan inte frigöra oss från intrycket att det finns inslag i denna debatt av att man driver propaganda för att misskreditera systemet som sådant därför att man inte tycker om dess fördelningspolitiska effekter, som ju är avsedda. Vi kommer naturligtvis att slå vakt om ett system som just syftar till att ge ökat stöd åt dem som bäst behöver stödet. Det skall vi göra genom att på ett ambitiöst sätt medverka till att ta bort de problem som finns, även om det inte blir lätt i ett samhälle där människor lever under så olika villkor som de faktiskt gör i dag. Vi skall också slå vakt om systemet genom att medverka till att den pågående försämringen av bostadsbidragen upphör. Bostadsbidragen bör alltså förbättras, och det kan inte vänta tills det nödvändiga utredningsarbetet är utfört. Regeringen har nu föreslagit vissa förbättringar när det gäller det statliga bostadsbidraget och de övre hyresgränserna. Den nu föreslagna övre hyresgränsen överensstämmer med den som ett enhälligt civilutskott föreslog i höstas. Men detta är mer en kosmetisk operation än en verklig förbättring. Effekterna äts nämligen till stor del upp dels av den höjda nedre hyresgränsen, dels av det faktum att man inte höjer den nedre inkomstgränsen. Det man ger med den ena handen tar man igen med den andra. Det man tjänar på den här operationen — alltså det belopp som man tar från bidragsmottagarna — är ungefär 250 milj.kr. Det här betyder för enskilda att de som inte har en hyra på 450 kr. förlorar sitt bidrag. Och det är många, framför allt pensionärer, ungdomar och ensamma föräldrar. De som har en hyra som understiger den övre hyresgränsen förlorar 40 kr. per månad eller ungefär 500 kr. per år. De som har en hyra som ligger på eller över den övre hyresgränsen kompenseras för höjningen av den nedre hyresgränsen, men de får ingen förbättring. Konsekvenserna av att man låter bli att höja den nedre inkomstgränsen blir att bortfallet ur systemet av familjer som behöver bostadsbidrag fortsätter. Det är de som svarar för den allra största delen av de 250 milj.kr. som sparas. Vi anser att vi måste göra någonting åt de här problemen och har därför krävt att den nedre hyresgränsen behålls och att man höjer den nedre inkomstgränsen. Vi anser att den övre hyresgränsen också måste höjas för att komma i takt med de verkliga bostadskostnaderna och framför allt därför att med nuvarande regler missgynnas tvåbarnsfamiljerna och fyrabarnsfamiljerna och även vissa familjer där någon av föräldrarna har umgängesrätt med barn från tidigare äktenskap som kommer och hälsar på i familjen. Vi tycker också att det är inycket förvånande att utskottsmajoriteten och regeringen inte velat vidta åtgärden att höja gränsen för bostadsbidrag till 18 år. Med nuvarande regler kan studerande 17-åringar få bostadsbidrag. Däremot utgår inte bostadsbidrag för arbetslösa ungdomar som bor hemma. Med tanke på de problem som ungdomsarbetslösheten utgör också för ungdomarnas familjer anser vi att det är självklart att man vidtar den här åtgärden. Däremot kan vi konstatera att utskottet givit regeringen bakläxa när det gäller förslaget att ta bort de förmåner som man haft vid beräkning av bostadsbidraget för de handikappade — och det är vi tacksamma för. Man har motiverat det förslaget med att det är en så besvärlig byråkrati kring dessa regler. Jag vill säga att om det är någonting som byråkratin skall användas till så är det för att hjälpa människor som har ett särskilt behov av hjälp. Vi är alltså glada att kunna konstatera att utskottet på denna punkt följt vårt förslag. Herr talman! Bostadsfrågan är med all rätt en av de stora, omstridda och mycket debatterade frågorna. Vi har som Per Bergman påpekade en ny bostadsbrist, en obalans i byggandet och en växande spekulation och segregation, som innebär att vi är på väg bort från de bostadssociala målen. Det är nödvändigt att bekämpa kommersialismen och segregationen i boendet. Det måste vi göra med en rad olika åtgärder, bl.a. med kommunal anvisningsrätt och aktiva bostadsförmedlingar. Vi kan inte förstå hur regeringen månad efter månad, år efter år kan hålla på och långhala frågan om kommunal anvisningsrätt. Man har så länge lovat ett förslag men lägger ändå inte fram något. Nu är ju Birgit Friggebo befriad från grälet med centern och moderaterna — varför kan vi då inte få detta förslag? Men vi måste också ställa upp nya krav om en bostadspolitik som tar hänsyn inte bara till hur många bostäder vi behöver bygga utan också till hur vi skall skapa bra boendemiljöer och en bra samhällsplanering. En socialt inriktad bostadspolitik av detta slag skulle vara mycket viktig för att hjälpa oss att klara en av våra mest betydelsefulla uppgifter inför 1980-talet, nämligen att inifrån förändra samhället så det blir bättre att leva i. Det har skett stora förändringar som har varit väldigt påfrestande för många människor. Det finns många som är ensamma och isolerade. En stor del av Sveriges befolkning bor i helt nya samhällen som måste få socialt liv och struktur. Därför måste vi nu anstränga oss för att genom ett grundligt och omfattande arbete förbättra de miljöer där människornas livsvillkor bestäms. Det gäller inte minst bostadsområdena. Detta är ett genomgående tema för en rad av våra partimotioner till detta riksmöte. Vi menar att bostadsplaneringen måste användas som ett instrument för att utveckla ett samhälle som är mer präglat av gemenskap, omtanke och en ansvarsfull hushållning med våra resurser. Vi måste bygga och bygga om för att människor med olika bakgrund och livssituation skall kunna leva tillsammans. Planeringen måste präglas av en social helhetssyn. Bostadsområdena måste kunna tillgodose grundläggande behov hos människorna av gemenskap, aktivitet, service, omvårdnad och kultur. Därför måste man få ett system där bostadsplaneringen kan samverka med annan planering, t.ex. för åldringsvård och barnomsorg, för att genomföra SIA-skolan, för att genomföra åtgärder mot den sociala utslagningen. Bostadsplaneringen måste också samordnas med planeringen för lokalisering av arbetsplatserna och med trafikplaneringen, inte minst för en utbyggnad av kollektivtrafiken. Vi måste få en planering som utgår från högt ställda krav på miljövård och på hushållning med energi och andra resurser i samhället. Det är viktigt att vi i tid inser att energihushållningen inte bara handlar om tätning och isolering utan i högsta grad om planering. Vi måste utveckla en resursoch energisnål planeringsoch byggnadsteknik i stort och smått. Så som många av våra miljöer ser ut i dag är det lätt att se att det krävs bl.a. förtätning och komplettering av befintliga bostadsområden, utnyttjande av råmark mellan bebyggda områden och en uppstädning av de av trafik och dåligt planerade arbetsområden söndertrasade miljöerna i tätorternas utkanter. Ju mer man studerar dessa behov, desto mer uppenbart blir det att det nu framför allt krävs en samverkan mellan olika samhällssektorer, såväl lokalt och regionalt som på riksplanet. Vi har här i riksdagen lagt fram förslag till den lagstiftning som skulle utgöra den nödvändiga grunden för kommunala handlingsprogram för utveckling av bostadsförsörjningen med utgångspunkt i bostadssociala investeringar kombinerade med kartläggningar av bostadsbebyggelsens tekniska beskaffenhet och dess energiegenskaper. Vi har också framhållit att dessa krav, inte minst när det gäller social miljö och energihushållning, måste läggas till grund för den nya planoch byggnadslagstiftningen och att det behövs ökade forskningsoch utvecklingsinsatser på detta område.

Tyvärr har riksdagen, flera gånger redan, avvisat de här förslagen från vår sida. Jag är lika upprörd som Per Bergman över att riksdagen också i år gör det. I år gör man det t.o.m. i mer snorkig och oförskämd ton än vi någonsin har varit med om i det här utskottet och utan att ens sakbehandla de förslag som vi väcker. Det tycker vi är utmanande, inte bara mot oss utan framför allt mot alla de människor som förväntar sig att vi politiker tar tag i de här frågorna, som betyder så mycket för deras levnadsvillkor. Herr talman! Låt mig till sist också säga en sak med anledning av den aktuella bostadsdebatten. Jag har talat mycket här om vilka samhällsinsatser som krävs för att utveckla en god miljö och social gemenskap. Jag vill tillägga att det också krävs solidaritet och medmänsklighet av oss alla till vardags för att detta skall bli verklighet. Det är något som vi måste värna om, inte minst mot dem som i dag vädjar till egoismen hos dem som tror sig vara starka, hos dem som inbillar sig att de klarar sig så bra på egen hand, som flyr in i sin egen värld och bygger upp allt högre murar omkring sin egen idyll, samtidigt som de stänger andra ute i allt större ensamhet och utslagning. Det är en farlig tendens, när många går ut och försöker marknadsföra idén att sociala problem kan lösas med ägande och ökad privatisering. Ägande är verkligen ingen undermedicin mot ensamhet och utslagning. Sådana problem skall vi i stället möta med reformer och med personlig vardagssolidaritet, inte minst från deras sida som har mest resurser. De starka måste fås att förstå att de skall använda sin styrka, sin tid och sina pengar till att stödja medmänniskorna och gemenskapen. Jag tycker, herr talman, att det är viktigt att erinra om detta i dagens bostadsdebatt.

Herr talman! Om jag förstod Birgitta Dahl rätt skulle det existera en konspiration mellan moderata samlingspartiet och riksrevisionsverket, som gick ut på att misskreditera bostadsbidragen därför att de var på tok för effektiva från fördelningssynpunkt. Hur naiv får man lov att vara, Birgitta Dahl? Jag tror inte att Birgitta Dahl tror på detta ens själv, även om hon tycker att det låter bra. Men sedan sade Birgitta Dahl någonting intressant: För att uppnå detta nedbrytande syfte så körde vi med teoretiska exempel utan förankring i sinnevärlden. Det är där vi har kärnan i det hela. De teoretiska exempel utan förankring i sinnevärlden som jag lade fram utgjorde i stor utsträckning vanliga barnfamiljer med alldeles genomsnittlig industriarbetarinkomst. Men det här styrker vad jag tror, nämligen att de familjerna inte existerar i socialdemokraternas sinnevärld. Man struntar uppenbarligen helt i effekterna av bostadsbidraget när det gäller dessa vanliga barnhushåll. Jag har faktiskt tittat litet på socialdemokraternas motioner när det gäller bostadsbidragen, avtrappningsreglerna osv. Jag har då funnit att om de förverkligades, så skulle man ännu effektivare låsa in hustrun i vanliga barnfamiljer i hemmen, därför att marginaleffekterna skulle bli ännu mycket större än i regeringens förslag om hon gick ut i förvärvslivet. Sedan vill jag återkomma till frågan om ensamförälderresp. tvåförälderfamiljer och säga: Låt oss inte hemfalla åt något slags tycka-synd-om-debatt! Vad jag tror att vi måste göra är att sluta utgå från att det alltid är synd om den barnfamilj som hart.ex. 30 000 kr. i årslön, medan den som har 70 000 har det så bra. Man måste i inkomstbegreppet också räkna in andra inkomster, exempelvis skattefria underhållsbidrag, bidragsförskott osv., för att få en rättvisande utgångspunkt för rättvisande bostadsbidrag. Vi vill nämligen att stödet skall komma de mest behövande till del. Avslutningsvis skall jag citera slutet på vår motion: ”Syftet med en sådan allsidig genomgång av de olika stödformerna till barnfamiljerna måste givetvis vara att få en grund för en från social och fördelningspolitisk synpunkt så rättvis och effektiv utformning av stödet till barnfamiljerna som möjligt. Stödet måste 1. ex. göra det möjligt också för familjer i vanliga inkomstlägen att, om de så önskar, ha flera barn utan att standarden blir orimligt nedpressad.

Herr talman! Det sägs ju att man inte har roligare än man gör sig. Birgitta Dahl har tydligen många små glädjeämnen. Bl.a. håller hon reda på jubileumsdagar, t.ex. när trepartiregeringen sprack. Sedan går det ju att fortsätta att fira sju-, åttaoch niomånadersjubileum. Ibland syns också Birgitta Dahls namn i tänkta statsrådskonstellationer. Men om hon har den uppfattningen och det kravet att en snäll och idyllisk församling skall utgöra statsrådskretsen, tror jag att Birgitta aldrig får glädjen att fira ett jubileum som statsråd eller f. d. statsråd. Sedan över till bostadsbidragen. Jag skall inte säga mycket om dem, eftersom vi redan har diskuterat dem länge. I utskottet kom vi ganska snart fram till att det finns anledning att se över en hel del av de frågor som gäller bostadsbidragens utformning och verkningar. Vi var överens om att vi inte skulle ändra bostadsbidragssystemet mer än vad som motsvaras av det som blir kvar i motsättning mellan socialdemokraternas krav på ändrade hyresgränser och inkomstgränser. I övrigt tillstyrkte vi vissa socialdemokratiska förslag, som i sin tur innebar ett avslag på propositionen. Jag tror därför att det är riktigt att före en översyn, som jag hoppas kommer att gå fort, inte göra större ändringar än vad som är nödvändigt. Det har f. ö. ganska nyligen företagits höjningar av de utgående bidragen. Beträffande det förslag till utvecklingsprogram som socialdemokraterna har lagt fram i motionen 788, och som socialdemokraterna anser att vi har varit oförskämda mot, vill jag erinra om att jag i mitt tidigare inlägg sade att majoriteten i långa stycken inte har några invändningar mot ett beaktande av alla de intressen som räknas upp och som skall finnas med i planeringen. Inte heller har vi några invändningar mot det bostadssociala syftet. Vi har ju haft att behandla det här avsnittet i motionen 788. Jag har närmast sett på s. 2 i motionen där det bl.a. står: ”Innan vi går in närmare på våra förslag — —— vill vi emellertid i korthet redovisa vår syn på utvecklingen av samhällsutbyggnaden i framtiden.” Detta är inte något konkret förslag utan en allmän målformulering. Det är fråga om en redovisning av motionärernas syn på frågan, som sedan blir ett program. Sedan avslutas det hela med ett yrkande om att det skall bli en samlad översyn i en statlig utredning. Utskottsmajoriteten tycker inte att man kan klara av problemen som socialdemokraterna önskar, dvs. genom att tillsätta en utredning beträffande ett utvecklingsprogram. Motionärerna måste lägga fram mer konkreta förslag för att de skall kunna behandlas i utskottet.
Herr talman! Jag tycker att det är en tillgång i livet att kunna ta vara på varje glädjeämne. När jag för en stund sedan såg på dagordningen märkte jag händelsevis att det råkade vara detta datum. Men jag har inte hunnit fira det än. Vi kan kanske gå och ta oss en kopp kaffe och fira det tillsammans efter den här debatten. É Sedan vill jag, för att tala allvar, säga att det ändå är litet märkligt att utskottet inte vill sakbehandla vårt förslag till utredning. Man nämner det inte ens med ett ord. Det här är minsann inte något som vi står ensamma bakom. När utskottet gör på det sättet och när man säger att den här utredningen inte är lämplig, säger man också att cheferna för planverket och bostadsstyrelsen har fel när de föreslår samma sak. Det är väl, om jag fattar det rätt, också en uppmaning till bostadsministern att inte bry sig om de här två generaldirektörernas förslag. För vår del tycker vi att det vore väldigt bra om bostadsministern ville bry sig mer om det vi och Lennart Holm och Bengt Johansson säger än det Kjell Mattsson och utskottsmajoriteten i övrigt anför.

Kommunerna har i dag en mycket viktig uppgift att fylla när det gäller samhällsutvecklingen på en rad områden. Jag har naturligtvis mycket stor tilltro till kommunernas förmåga att klara denna uppgift.

Jag tycker, Kjell Mattsson, att ni använder er av en mycket ihålig och tunn argumentation i debatten när ni inte i stället, som i utskottsbetänkandet, är enbart snorkiga.
Herr talman! Jag sade i min förra replik att mycket av det som formuleras som mål från socialdemokraternas sida är sådana allmänna formuleringar som vi kan instämma i. Däremot finner vi det inte motiverat att gå till väga på det sätt som socialdemokraterna föreslår. De räknar upp ett antal saker som behöver göras, bl.a. en inventering av bebyggbar mark. Det är ett sådant arbete som vartenda år pågår i den kommunala verksamheten och som tar sig uttryck i bostadsbyggnadsprogrammen. Vidare finns en mängd andra saker som man skall ta hänsyn till i bostadsplaneringen. Jag sade i mitt första inlägg att det pågår ett arbete med reformering av bygglagen, och givetvis skall en del av de krav som man från samhällets sida centralt ställer upp för den kommunala planeringen gå in som generella förutsättningar där. En av mina första uppgifter i riksdagen var att försvara en motion av centerpartiet med något liknande luddigt krav som det denna motion innehåller, och jag fick naturligtvis då starkt motstånd från mycket framstående socialdemokratiska debattörer, som sade: Så här dåligt underlag kan man inte begära att riksdagen fattar beslut på. Det måste vara mer preciserat vad motionärerna vill. — Det är precis vad vi säger här. Vi tror inte att det är möjligt att gå fram på det här sättet. Det finns en mängd problem i det socialdemokraterna räknar upp. En del av dem är berörda i den framställning till regeringen från generaldirektörerna i planverket och bostadsstyrelsen som har nämnts några gånger. Jag tror att det är både nödvändigt och värdefullt att starta med analysen, som kan göras på olika sätt och inom olika uppdrag, där man då arbetar med den här inriktningen. Sedan kan åtgärder vidtas konkret inom ämbetsverkens arbetsuppgifter och genom olika uppdrag från regeringens sida. Det är möjligt att man sedan också skall ha parlamentariska inslag i det arbetet. Men man skall starta med att analysera vad det är man vill nå fram till och inte utreda hur socialdemokraternas målformuleringar skall bli genomförda.
Herr talman! Om det nu är så att ni — som ni har sagt också tidigare år — egentligen är ense med oss, men bara inte vill tvingas erkänna att de förslag som vi lägger fram är bra, varför har ni då hittills inte velat kosta på dem en ordentlig sakbehandling i utskottet eller i utskottsbetänkandena? Varför vill ni bara springa förbi det som om det skulle vara någonting nästan litet skrämmande? Ärdet så att vi kan hoppas på att ni visar bättre ansvar för och större omsorg om detta från ert håll nästa gång?

Kan vi, Kjell Mattsson, hoppas på att ni nästa gång som utskottet får behandla denna fråga — den kommer ju upp igen efter påsk — tar seriöst på den och ger er tid att diskutera den med oss? Vi kanske då kan komma fram till de preciseringar som ni tycker är nödvändiga —- även om jag mera tror att det är fråga om undanflykter från ert håll. Kan vi då genom att gemensamt diskutera detta, kalla in experter osv. i utskottet komma fram till en konstruktiv skrivning, tror jag att det skulle vara till nytta för hela samhället.

Herr talman! Bara en liten kommentar till socialdemokraternas reservation beträffande anslag till bostadsbidrag. Som jag sade tidigare följer socialdemokraterna i stort sett bostadsstyrelsens anslagsäskande. Det görs ju nu kraftiga höjningar av bl.a. den övre hyresgränsen, som gör att den bättre svarar mot nyproduktionens boendekostnader, och det gäller framför allt för barnfamiljerna. Det sker också en kraftig förbättring av det statliga bidraget vilken framför allt gynnar flerbarnsfamiljerna. Vi har medvetet varit litet återhållsamma när det gällt bostadsbidraget till familjer utan barn, och det återspeglas i det faktum att höjningen av den nedre hyresgränsen kompenseras av en höjning av den övre hyresgränsen, med samma belopp. Det innebär att det inte blir någon reell förbättring, och det är alltså resultatet av ett medvetet politiskt ställningstagande. Dessutom stod vi i höstas inför valet att antingen låta samhället gå in med åtgärder, som generellt skulle dämpa hyreshöjningarna, eller att kompensera dem som har de svagaste inkomsterna eller den högsta försörjningsbördan för dessa. Vi gjorde då den bedömningen att det var mycket angeläget att generellt dämpa hyreshöjningarna, och vi lade därför fram förslaget om underhållslån. Vi har också funnit att detta fått effekter som gör att den genomsnittliga hyresnivån för 1979 ökat med 4 å 5 96. Det skall vägas mot att de övre hyresgränserna — som vi egentligen inte skall diskutera nu — fr.o.m. den I januari 1979 överstiger den faktiska hyreshöjningen i år. Det torde även bli så att höjningen år 1980 av de övre hyresgränserna kraftigt kommer att överstiga den faktiska hyreshöjningen.

Låt mig så något kommentera detta med det nationella miljöprogrammet, eftersom det har diskuterats vad de båda generaldirektörerna i bostadsstyrelsen resp. planverket har framfört för önskemål till regeringen. Generaldirektörerna har kommit in med skrivelser om att de skulle vilja utreda och lägga upp program för hur vi kan använda den befintliga bebyggelsen och hur vi kan göra den bättre. Det var ett arbete som vi hade påbörjat i departementet redan tidigare för att just strukturera problemen och se om man skall kunna gå vidare. Behövs det offentliga utredningar? Kan man lägga ut speciella uppdrag på verken? Kan man ge verken ett eget utredningsuppdrag? Kan man inom departementet vidta förändringar utan utredningsuppdrag osv.? Det är mycket angeläget att vi får en genomgång, så att det blir en förnyelse av den befintliga miljön inför 1980-talet och så att den befintliga bebyggelsen kan omvandlas på sina egna villkor och inte enligt nybyggnadsvillkor vad gäller byggnormer och lånevillkor som det ju faktiskt är i dag. Varje omvandling av bebyggelsen sker mer eller mindre på dispens Men det där tycker jag låter som om det är något helt annat än vad socialdemokraterna är ute efter, nämligen ett program för den totala bebyggelseutvecklingen, ett program som enligt deras mening bör läggas till grund för ett långsiktigt nationellt miljöutvecklingsprogram. Jag ifrågasätter om det inte är ett så gigantiskt uppdrag för en statlig utredning att man riskerar att stoppa upp hela verksamheten. Vi har ju redan nu olika planeringsinstrument för miljöutvecklingen inom exempelvis den fysiska riksplaneringen. Där kommer det en ny rapport till sommaren om hur vi skall hushålla med mark och vatten. Det kommer till sommaren också ett utredningsförslag beträffande ny bygglag, där sådana här frågor tas upp. Att då tillsätta en stor offentlig utredning med målsättningen att man skall utforma ett nationellt miljöutvecklingsprogram verkar för mig som elefantiasis. Det är bråttom med att få fram förändringar när det gäller den befintliga bebyggelsen. Vi måste veta hur vi skall kunna tillgodogöra oss den oerhört stora resurs som finns i denna bebyggelse, och där skall man inte blanda in nationella miljöutvecklingsprogram.
Herr talman! Om bostadsministern hade läst vidare i vår motion skulle hon ha funnit att den här utredningens första uppgift skulle vara att ta fram underlaget för det mera begränsade uppdraget, som bl.a. har tagits upp av de två generaldirektörerna och som tydligen också departementet håller på med. Men därefter skulle den även kunna ta itu med mera långsiktiga uppgifter. Jag har lagt märke till att den nuvarande regeringen har för vana att splittra upp utredningsuppdrag på mängder av små utredningar av ett annat slag än det vi är vana vid — experter, ämbetsverk, grupper i departementen — men helst undviker att få utredningar som kan ta ett helhetsgrepp på frågorna och som har ett parlamentariskt inslag. Jag tror inte det är att effektivisera arbetet, och jag tror det är en särskilt farlig väg att välja för en så svag regering som den vi har nu. Det är ju med all sannolikhet ett övergångsstadium som vi har här — en historisk parentes — och det blir väl bättre med regeringsfrågan snart. Men även om det blir det menar vi att det är nödvändigt när det gäller viktiga samhällsfrågor att se till att utredningsarbetet bedrivs inte byråkratiskt och splittrat utan på ett sådant sätt att man kan ta ett helhetsgrepp och få med människor i utredningsarbetet som har någon kontakt med verkligheten och inte bara med skrivbordet. Sedan vill jag bara säga att Birgit Friggebo inte med sitt tal om underhållslånen skall försöka prata bort behovet av en förbättring av bostadsbidragssystemet. För det första är underhållslånen en dålig och kortsiktig lösning, som egentligen bara innebär att man vill skjuta frågan framför sig till efter valet, när man hoppas slippa att ta ansvaret för den, och för det andra är den ingen garanti för att vi får någon ordning på kostnaderna för vare sig ombyggnad eller nyproduktion av bostäder. Det borde verkligen inte förhålla sig så att många familjer förlorar sina bostadsbidrag eller får sämre bostadsbidrag eller så att regeringen tjänar 250 milj.kr. på att höja den nedre hyresgränsen och inte höja den nedre inkomstgränsen. — För det är det man gör: man tjänar 250 milj.kr. på de åtgärderna; pengar som man tar från barnfamiljer och pensionärer i en mycket pressad situation.
Herr talman! Jag tycker att Birgitta Dahl ger en ganska konstig beskrivning av det faktum, att statsmakterna går in och lånar ut I miljard kronor på två år. Hon kallar det för en dålig lösning. Jag tror att man i stället skall gå ut och fråga hyresgästerna vad de anser om att få det eftersatta underhållet utfört, så att det blir en någorlunda vettig standard i hyreshusområdena, samtidigt som man kan få en dämpad hyresutveckling. Det kanske inte skulle skada om Birgitta Dahl ville läsa vad hyresgäströrelsens organ Vår bostad har skrivit i de här frågorna, bl.a. med adress till Birgitta Dahl.
Herr talman! Det skulle vara intressant att få höra om Birgit Friggebo över huvud taget har ägnat en tanke åt frågan om vad som skall komma efter den här övergångslösningen.
Herr talman! Ja, den frågan har jag ägnat mycken eftertanke, och jag har också ägnat mig åt att föra ut denna tanke. Vi stod inför en situation där det behövdes mycket pengar bara för att över huvud taget återställa hyreshusen i ett bättre skick genom behövliga underhållsinsatser, dvs. behålla den normala standarden i hyreshusen. De pengarna behövdes snabbt för att inte den fortgående förstörelsen och förslitningen skulle försämra bostadsområdena totalt. Situationen var också den att fastighetsägarna självfallet måste ta ut pengar för sina kostnader för reparationer till följd av det tidigare eftersatta underhållet. Det var således ett behov av snabba åtgärder, Vad vi nu har gjort är att vi har ställt resurser till förfogande för att underhållet skall kunna utföras, samtidigt som dessa människor, som får en ganska låg hyreshöjning, får betala tillbaka pengarna på 15 år i stället för att behöva betala kostnaderna på två år. Detta innebär naturligtvis också en väsentlig förbättring för dem. Vad det sedan gäller framtiden har jag sagt att dessa åtgärder förvisso inte löser alla problem. Vad vi har gjort är att vi har gett två års uppskov till fastighetsägare för att de tillsammans med hyresgäster och deras organisationer skall kunna sätta sig ner och diskutera vad som kan göras åt den fortgående höjningen av framför allt driftsoch underhållskostnaderna. Jag har delvis sagt detta tidigare i kammaren med anledning av en debatt med Tore Claeson, då jag sade att jag inte tror att man kan komma åt kostnadsutvecklingen mindre än att hyresgästerna får väsentligt mer att säga till om än f. n. Nu har vi gett ett andrum för att man tillsammans skall kunna diskutera fram hur man fortsättningsvis skall gå till väga. Jag tror att om de använder den tiden väl kan det få väldiga effekter på den framtida kostnadsutvecklingen.

Herr talman! I en av sina repliker sade Birgitta Dahl att hon hoppades att vi när planeringsfrågorna kommer upp till behandling i ett annat sammanhang skall få uppleva en seriös debatt. Det skall jag väl kunna lova henne. I civilutskottet har vi alltid seriösa debatter kring de förslag som väcks. Nu beror det hela naturligtvis i någon mån på vilka typer av förslag det gäller, men jag hoppas att vi vid det tillfället skall ha någonting mer konkret att ta på. När det gäller planeringsfrågorna i mer begränsad bemärkelse — närmast frågan om omvandlingen av det bostadsbestånd vi har, den fråga som bostadsministern framför allt åsyftade — kan jag säga att vi, när vi skall behandla dessa frågor, på utskottets bord kommer att ha en centermotion som innehåller vissa konkreta förslag. Jag hoppas på att vi då får en seriös behandling av den motionen även från Birgitta Dahls sida. Min uppgift här skulle närmast vara att behandla de reservationer som centerpartiet står för, antingen ensamt eller tillsammans med något av de övriga partierna. Jag börjar med reservationen 4, som behandlar frågan om ägarlägenheter. Det är en företeelse som i riksdagsdebatten inte är helt okänd. Här har det väckts två helt motstridiga förslag, ett från socialdemokratiskt håll och ett från moderat håll. Dessa båda förslag är helt oförenliga, och därför har det — med den voteringsordning som gäller — kommit att bli så att socialdemokraterna skrivit majoritetsyttrandet, medan vi övriga reserverat OSS. Vår reservation är mycket kortfattad och går helt enkelt ut på att riksdagen inte bör göra någonting medan arbetet pågår med den kunskapsöversikt som riksdagen tidigare har beställt. Till ivrarna för ägarlägenheter vill jag säga att de bör komma ihåg att den här reformen inte är fullt så enkel som många kanske föreställer sig. Man måste bl.a. lägga upp ett nytt fastighetsregister och företa ändringar i fastighetsbildningslagen. Dessutom skall vi komma ihåg att det trots att man äger sin lägenhet krävs en form av samfällighet för att förvalta de gemensamma utrymmena och handha de gemensamma angelägenheterna i ett flerfamiljshus av den här typen. I det avseendet kommer det att bli precis som en vanlig bostadsrätt. Det är dessutom svårt att frigöra sig från tanken att det främsta syftet är att man skall erhålla belåningsbara objekt och skatteförmåner. Om man vill åstadkomma sådana effekter bör det inte ske via bostadspolitiken. Ett flitigt brukat argument för den här typen av lägenheter är att de ger ett bra boendeinflytande. Det är alldeles riktigt. Då skall man emellertid komma ihåg att den vanliga bostadsrätten ger minst samma fördelar. Vi bör därtill notera att det nyligen har tillsatts en utredning i syfte att främja en ökad övergång från hyrestill bostadsrätt. Vi bör också komma ihåg att ägarlägenheter medför att andelen bostäder som kräver stora kapitalinsatser kommer att öka. Det i sin tur är ägnat att öka segregationen. De boendekvaliteter som den här boendeformen skulle ge kan enkelt åstadkommas inom den redan befintliga bostadsrätten. Dessa kvaliteter kan f. ö. till stor del åstadkommas även inom hyresrätten. Jag vill i detta sammanhang erinra om att det med SABO:s medverkan nu pågår ett forskningsarbete som är mycket omfattande. Man har där högt ställda ambitioner när det gäller att förverkliga tanken på ett ökat boendeinflytande. Kravet på boendeinflytande kan alltså tillgodoses inom andra upplåtelseformer. Det enda som är speciellt för ägarlägenheterna är spekulationsoch skatteaspekterna. Men som jag tidigare har sagt är detta en fråga som faller utanför bostadspolitikens ram. När det gäller reservationen 18 har vi ett likartat utgångsförhållande, dvs. det föreligger oförenliga ståndpunkter på socialdemokratiskt och moderat håll. Det gäller frågan om lånegränserna för privata byggare. Också beträffande detta avsnitt av betänkandet svarar socialdemokraterna för majoritetsskrivningen. Den 92-procentiga lånegränsen infördes 1977 — tidigare hade den varit 85-procentig. Ändringen motiverades av syftet att skapa bättre konkurrensneutralitet mellan allmännytta och kooperation å ena sidan och privata byggare å andra sidan. Beslutet fattades mot en socialdemokratisk reservation, där man då liksom nu anförde att de privata byggarna skulle gynnas otillbörligt. De nuvarande gränserna har godtagits av två riksdagar och bedömts som väl avvägda. Det finns sålunda enligt vår mening ingen anledning att nu ändra gränserna vare sig till en enhetlig 95-procentig lånegräns, som moderaterna vill, eller till den gamla 85-procentiga lånegränsen för de privata byggarna, som socialdemokraterna vill. Om socialdemokraternas argument skulle äga giltighet borde detta ha avspeglat sig i en ökad andel privatbyggda flerfamiljshus under dessa år. Så är alls inte fallet, och därför kan man dra slutsatsen att de lånegränser som genomfördes 1977 inte påtagligt har gynnat denna byggherrekategori. Däremot torde det vara ostridigt att man har uppnått mera likvärdiga konkurrensvillkor. Vid mindre omfattande ombyggnader av småhus har det varit betydelsefullt att kreditfrågan har kunnat lösas på ett enkelt och rationellt sätt genom regeln om mer eller mindre automatisk fördjupning av bostadslånet och utan att krav ställts om kommunal borgen. Den övre gränsen för omfattningen av sådana här ombyggnadsåtgärder har under flera år varit 25 000 kr., och den undre gränsen har varit 10 000 kr. Genom kostnadsutvecklingen har det blivit allt svårare att få del av den här låneformen. I dagens kostnadsläge ryms inte någon åtgärd av betydelse inom denna kostnadsram. Bostadsstyrelsen har därför föreslagit en fördubbling av beloppet, ett förslag som vi har fört vidare i en motion. Bostadsministern har emellertid i propositionen tolkat det minskande utnyttjandet av låneformen så att det inte längre finns något behov av dessa lån och anmäler dessutom sin avsikt att slopa dessa lån. Vi anser tvärtom att det alltjämt finns ett betydande behov, ett behov som skulle verifieras om beloppsgränsen höjdes så att meningsfulla åtgärder på nytt rymdes inom ramen för den här låneformen. Jag vill bestämt avråda bostadsministern från att fullfölja tanken på att avskaffa den. Reservationen 20 har ett starkt samband med denna låneform. Den tar upp frågan om räntebidrag vid mindre ombyggnad. Vi för även här fram ett förslag från bostadsstyrelsen som vi anser är i hög grad berättigat. Förslaget innebär att räntebidrag skall utgå vid denna form av långivning, en förmån som redan finns när det gäller flerfamiljshus. Ett av våra motiv är att vi vill minska skillnaden mellan dessa lån och förbättringslånen, där man ju kan få räntebidrag. Ett annat motiv är att vi vill undvika den skarpa gräns som nu finns i fråga om räntebidrag när ombyggnadskostnaden tenderar att passera gränsen för fördjupningslånen. När beloppsgränsen 25 000 kr. — eller som vi föreslår 50 000 kr. — överskrids kommer kapitalkostnaden att minska drastiskt på grund av att man då är hänvisad till vanligt bostadslån och därmed får räntebidrag. Det här förhållandet kan medverka till att i övrigt omotiverade åtgärder vidtas endast i syfte att komma i åtnjutande av räntebidraget. Därför bör denna gräns slopas och räntebidrag utgå på hela lånet. Budgetpropositionens överväganden om förbättringslångivningen bör inte få hindra den här välmotiverade ändringen. Reservationen 21 handlar om kommunalt ansvar för bostadslån för småhus. Det är en kär bekant för den här kammaren. Förslaget debatterades flitigt redan 1974 i samband med den bostadsproposition som då lades fram och där man föreslog en 10-procentig borgen på hela låneunderlaget men som utskottsmajoriteten och även riksdagen ändrade till 40 26 av bostadslånets storlek vid det aktuella förlusttillfället inkl. eventuell fördjupningsdel. Frågan återkom till riksdagen när vi behandlade propositionen om glesbebyggelse av mindre omfattning. Då beslutade riksdagen, mot en socialdemokratisk reservation, att slopa kravet på borgen på fördjupningen. Därmed åstadkoms en förbättring främst för de glesbygder där fördjupning var snarare regel än undantag. De regler som nu gäller innebär att kommuns ansvar för krediter bör utgå från i lagstiftning fastlagda planeringsbefogenheter. Har kommun i sina planeringsöverväganden kommit till att viss bebyggelse bör komma till stånd menar vi att behovet bör vara verifierat. I fråga om kreditbedömningen gäller det varaktiga behovet, och i fråga om småhus torde risken på denna grund vara närmast obefintlig. Förluster på lån för småhus torde vara försumbara. För flerfamiljshus i tätort kan man däremot på samma grund hävda att risken för förluster på många håll är aktuell — detta utan att man därför kräver något kommunalt ansvarstagande för den formen av bebyggelse. Man tycker att logiken skulle kräva att man därför slopar borgenskravet i fråga om småhus eller inför borgenskrav även för flerfamiljshus. Det sista har ingen föreslagit, och jag skall själv inte göra det, därför att jag anser det är bättre att ta bort borgenskravet helt för småhus. Med nuvarande ordning kommer två olika kommunala organ att avgöra huruvida viss småhusbebyggelse kan komma till stånd med stöd av statliga lån. Det är dels byggnadsnämnden, dels kommunens förmedlingsorgan. De har att utgå från olika utgångspunkter, och det är inte helt ovanligt att de fattar motstridiga beslut. Därmed faller möjligheten för en lånesökande att få lån. Men man bör notera att det däremot är endast ett organ, byggnadsnämnden, som avgör frågan om lokalisering av småhus utan statliga lån. Här kommer inte förmedlingsorganets bedömning av borgensfrågan in i bilden. Vad man än kan säga om detta system — inte är det rättvist! Det innebär att den sökande som inte fått statliga lån på grund av vägrad kommunal borgen kan överlåta sitt byggnadsföretag åt en som finansierar det med egna medel eller privata lån — den personen får alltså bygga. Det kan aldrig vara riktigt. Vi menar att man nu bör gå vidare och helt slopa det kommunala borgenskravet. Utskottet skrev när riksdagen slopade borgen på fördjupningsdelen — och den skrivningen kan gälla som argument än i dag: De principiella motiven har sådan tyngd att annat än bifall till förslaget inte kan komma i fråga. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till de reservationer som jag här har behandlat.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att Sven Eric Åkerfeldt utlovade att utskottet skall återgå till den goda vana vi har att seriöst och med intresse behandla alla förslag. Det var just därför att man när det gäller vårt förslag om en plan för samhällsutvecklingen inte hade gjort detta som vi faktiskt blev rätt ledsna. Nu hoppas jag att detta löfte inte bara avser de centermotioner som vi har att behandla senare i vår, som delvis men inte helt tar upp samma förslag som vi, utan också våra egna förslag. Om så inte skulle vara fallet är jag rädd för att det goda arbetsklimat som vi har i utskottet och som vi alla tycker är så bra för arbetet kommer att skadas.
Herr talman! Jag kan lugna Birgitta Dahl på den punkten. Vi kommer att ta upp alla förslag. Och det goda arbetsklimatet — som jag inom parentes sagt är tacksam för att Birgitta Dahl konstaterar att vi har — skall, i vad det ankommer på oss, verkligen bestå. Jag kan med viss förtröstan se fram emot behandlingen.

Herr talman! Bostadsbyggandet har under de senaste fem åren befunnit sig på efterkrigstidens lägsta nivå med årligen något över 50 000 färdigställda lägenheter. Eftersom samtidigt en relativ ökning av småhusbyggandet skett, har minskningen när det gäller lägenheter i flerfamiljshus varit ännu mera markant. Den årliga produktionen av sådana lägenheter har under senare år bara rört sig om ca 15 000 i hela landet. Inte heller för 1979 har bostadsministern i sin proposition förutsett någon mera markant ökning av bostadsproduktionen, utan beräknat igångsättningen till ca 60 000 lägenheter. Detta är bakgrunden till arbetarpartiet kommunisternas motion om en ökning av bostadsbyggandet till 100 000 lägenheter per år. Vi har i motionen anfört att den av regeringen föreslagna marginella ökningen till 60 000 lägenheter är helt otillräcklig för att återhämta vad som under åren har försummats. Arbetarpartiet kommunisterna hävdar att bostadsbrist, och i förlängningen bostadsnöd, är politiskt oförsvarbart. Vårt land har allt som behövs för att tillgodose befolkningens behov av och elementära rätt till en bostad. Vi har också understrukit att bostadsbyggandet inte får vara en fråga som behandlas efter konjunkturerna utan måste ha som huvudinriktning att tillfredsställa sociala behov och att bostaden skall vara en rättighet för alla, oavsett ekonomiska villkor. Vi vet att särskilt den bostadssökande ungdomen istorstadsområdena i dag befinner sig i en utomordentligt svår situation på grund av den tilltagande bostadsbristen. Från de synpunkter vi framfört, och med hänsyn till innebörden av vårt motionsförslag när det gäller bostadsbyggandets omfattning, är det tillfredsställande att utskottet förordar en höjd ambitionsnivå, även om man avstår från att ange någon ny fixerad målsättning. Det måste betraktas som en allvarlig anmärkning åt regeringen när utskottet säger att uttalandena till regeringsprotokollet om igångsättningen 1979 och förslagen beträffande 1980 och 1981 ”röjer en passiv inställning till en ökning av bostadsbyggandet”. Utskottet hävdar att regeringens attityd bidrar till ”att dämpa både ambitionsnivån och utfallet”. Utskottets resonemang leder fram till att riksdagen bör uttala regeringen i sina samlade åtgärder på skilda sektorer skall utgå från att bostadsbyggandet bör öka snabbare än vad dess egna förslag antyder i fråga om viljeinriktningen”. Och utskottet menar att ett sådant uttalande bör följas av konkreta förslag genom regeringsåtgärder eller i form av förslag till riksdagen och att ”ett sålunda föreslaget uttalande tillgodoser syftet med motionsförslagen i denna del”. Vi vill tyda detta som en ändrad viljeinriktning och noterar det naturligtvis som en framgång för vårt motionsförslag. Även om vi självfallet anser att riksdagen bör uttala sig för en bestämd och högre målsättning i enlighet med vår motion, menar vi att ett uttalande av den innebörd som utskottet föreslagit ute i kommunerna rimligen måste uppfattas som en klar anvisning att höja ambitionsnivån och från statsmakternas sida givetvis måste följas av konkreta åtgärder för att åstadkomma en förutsedd ökning. I den andra att-satsen av vår motion föreslås att bostadsbyggandet skall fördelas på 70 96 lägenheter i flerfamiljshus och 30 96 i småhus. Jag yrkar bifall till denna del av motionen. Vid en utökad bostadsproduktion förefaller det om möjligt ännu mera angeläget med en annan och vettigare fördelning mellan flerfamiljshus och småhus än vad de senaste åren uppvisat. Slutligen ett par ord om vår motion nr 777 rörande åtgärder mot spekulation i bostadsrätter. Vi har där hemställt om en lagstiftning som effektivt motverkar spekulationen, exempelvis genom en hembudsskyldighet av i motionen antydd karaktär, dvs. att bostadsrätter efter nyttjandetiden kan försäljas eller återföras endast till bostadsrättsföreningen och utan några omotiverade vinstpåslag. Utskottet har tyvärr avstyrkt denna motion. Det tycker jag är synd. Vi vet att det numera förekommer en ohejdad spekulation i bostadsrätter och att denna spekulation också i hög grad spritt sig till de bostadskooperativa företagen sedan bostadsrättskontrollagen slopades i slutet av 1960-talet. Utskottets hänvisning till att frågan 1969 behandlades av bostadsrättskommittén, som inte fann skäl till några ändringar i den här riktningen, är inte relevant i sammanhanget. 1969 hade bostadsrättskontrollagen nyss slopats, och det fanns inga erfarenheter av hur konsekvenserna skulle bli. I dag vet vi att spekulationen även på detta område har fått stor omfattning, att överlåtelsepriserna har stigit till skyhöga belopp och att många bostadssökande därmed utestängs från möjligheterna att efterfråga bostadskooperativa bostadsrätter. T. o. m. inom de bostadskooperativa företagens högsta ledningar är man djupt oroad av den utveckling som skett. Jag vill f.ö. notera att t.ex. den senaste socialdemokratiska partikongressen i det bostadspolitiska avsnittet uttalade sig i samma riktning som vår motion. Det har också bl.a. Stockholms socialdemokratiska arbetarkommun gjort. När jag nu yrkar bifall till motionen 777, utgår jag därför från att vi får ett helhjärtat stöd i varje fall från den socialdemokratiska gruppen. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionerna 777 och 1057.

Herr talman! En central fråga i den aktuella bostadspolitiska debatten gäller de olika upplåtelseformerna för bostäder. Frågan är från principiell synpunkt utomordentligt betydelsefull. Skall människorna ha valfrihet när det gäller boendeform, eller skall de som styr bostadspolitiken avgöra den saken? Moderata samlingspartiet har en klar och entydig uppfattning. Den enskilda medborgaren skall själv få avgöra vilken upplåtelseform han eller hon föredrar. Många människor är villiga att avstå annan konsumtion och göra uppoffringar för att uppnå drömmen om en egenägd bostad. Småhus av olika slag kan upplåtas med hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt, men när det gäller lägenheter i flerfamiljshus finns f. n. inte möjlighet till äganderätt. Vi vill ändra på detta och ge full valfrihet även i dessa bostäder, såsom man har det ordnat i många andra europeiska länder. Genom att äga sin bostad kan den boende direkt påverka driftkostnaderna genom omsorgsfull vård, sparsamhet och egna arbetsinsatser. Man får också rätt att anpassa bostaden efter sina önskemål och behov. För att underlätta för medborgarna att ekonomiskt klara inköpet av en egenägd bostad föreslår vi från moderata samlingspartiet en rad åtgärder. Sålunda vill vi införa ett skattefritt bostadssparande, som skulle vara en utbyggnad av det i fjol införda allmänna skattefria sparandet. På bostadssparkonton bör det månatliga beloppet dock kunna uppgå till 600 kr. per månad, så att den sparande på begränsad tid kan uppnå den egna insatsen för en bostad. Vi föreslår vidare att nya lånemöjligheter införs, som underlättar inköpet. Lägenheten skall naturligtvis kunna intecknas såsom säkerhet för lån. Redan befintliga lån skall kunna övertas. Ett viktigt förslag är att en hyresgäst vid en eventuell försäljning bör ges företrädesrätt såsom köpare av den lägenhet han bebor. Direktägda lägenheter skall ha samma beskattningsregler som enoch tvåfamiljshus med äganderätt. Därmed skulle man få en jämställdhet mellan nuvarande äganderätt till småhus och äganderätt till lägenheter. Jag yrkar därför bifall till reservationen 4 b av Per-Olof Strindberg och Georg Danell. I motionerna 1619, 1614 och 1669 behandlas frågan om att främja bildandet av bostadsrättsföreningar i det befintliga hyreshusbeståndet. Många människor föredrar bostadsrätt framför hyresrätt. Med bostadsrätt kan man få ökade möjligheter att påverka bostadens skötsel och driftkostnader liksom vid full äganderätt. Ett sådant förfarande skulle också i viss mån kunna underlätta för bostadsföretag och kommuner som har ekonomiska bekymmer med vissa hyresfastigheter. Därför vill jag yrka bifall till reservation nr 5 av Per-Olof Strindberg och Georg Danell, där denna fråga behandlas. Beträffande lånegränserna föreligger olika förslag som Sven Eric Åkerfeldt nyss redogjorde för. Moderata samlingspartiet har länge hävdat att samma lånegränser bör gälla för olika kategorier byggherrar. Vi har förordat att lånegränsen skulle vara 95 96 av låneunderlaget. Det förslaget framförs också i reservation nr 18 av Per-Olof Strindberg och Georg Danell, och jag vill yrka bifall till den. Herr talman! Till sist vill jag göra en kort kommentar till det uttalande som gjordes tidigare av utskottets ordförande om att moderata samlingspartiet godtagit köpeskillingskontroll för småhus. Den frågan behandlades före jul, och vi redovisade då vår principiella inställning. Vi tyckte inte att vi hade anledning att i det här sammanhanget ta upp den frågeställningen, men vi har, kan jag väl säga, inte ändrat uppfattning.

Herr talman! Jag tycker att det är en dålig behandlingsordning i bostadsfrågan när man bryter ut frågan om bostadsbidragen men inte ger de ledamöter som är anmälda på det avsnittet möjlighet att tala just i den debatten. En bostad med godtagbar social standard till rimlig kostnad borde tillhöra de mänskliga rättigheterna. Men i det kapitalistiska samhället utnyttjas människors behov av bostad på samma sätt som vid försäljning av en vara. Priset på bostaden bestäms av profitintresset, och detta har lett till att hyrorna har stigit betydligt snabbare än den allmänna kostnadsutvecklingen. Hyran har blivit en allt tyngre del av hushållens oundgängliga utgiftspost. Genomsnittligt utgör hyreskostnaden 22 96 av den totala privata konsumtionen. Privatiseringen i boendet, där ägandet privilegieras och ger ekonomiska fördelar, skapar en ojämlik bostadskostnad. I likhet med övriga utgifter för nödvändighetsvaror drabbar de höjda hyrorna hårdast dem med låga inkomster. För att undanröja skillnader i bostadsstandard som beror på olikheter i betalningsförmåga krävs en i grunden förändrad bostadspolitik. Tore Claeson har redan påtalat bristerna i bostadspolitiken och redogjort för vpk:s förslag som, om det genomfördes, skulle innebära en radikalt förändrad bostadspolitik med en social inriktning. Mitt inlägg begränsas därför till vpk-motionen om bostadsbidragen. Jag tror inte som Ingegerd Troedsson att det är de skattemässiga marginaleffekterna som är det stora problemet när det gäller användandet av bostadsbidragen för att utjämna boendekostnaderna. Inte heller vpk anser att bostadsbidrag i olika former ger en tillfredsställande utjämning eller löser problemen med boendekostnaden för alla hushåll. Men mot bakgrunden av den alltjämt rådande trångboddheten, den stora andelen omoderna och dåliga bostäder och den ökande bostadsbristen så är bostadsbidragen ett sätt att förbättra bostadsstandarden för ekonomiskt svaga grupper. En nyligen presenterad undersökning visar att de äldre bor allra sämst, många helt utan moderna bekvämligheter. Med den rådande hyresutvecklingen förstärks hyresbidragens betydelse, och allt fler hushåll blir beroende av bidrag för att klara sina stigande hyreskostnader. I avvaktan på en annan, socialt inriktad bostadspolitik tvingas man använda bostadsbidrag för att reglera en del av orättvisorna i boendet. Vpk-motionen kräver därför främst förbättringar i beräkningsgrunderna för utbetalande av bostadsstödet. Vpk föreslår att bostadsstödet till hushållen i sin helhet bekostas av staten. Som framgår av civilutskottets betänkande utgör redan i dag statliga medel den övervägande delen av bostadsstödet mellan vissa hyresgränser. Det är vidare en onödig byråkratisk administration med delat ansvar, och vpk vill dessutom minska kommunernas utgifter av principiella skäl. Fortfarande kvarstår orättvisor för pensionärer, beroende på kommunernas olika generositet när det gäller utfyllnad av pensionärernas bostadskostnader. Av samma skäl är det motiverat att den nedre hyresgränsen på 400 kr. behålls, detta med hänsyn till att 90 96 av våra ca 1 324 000 pensionärer bor i s.k. vanliga lägenheter och att en stor del av dessa fortfarande bor i helt omoderna och relativt billiga lägenheter. De negativa konsekvenser som en höjning av den nedre hyresgränsen får har vi erfarenhet av sedan föregående år. Ytterligare många kommer att mista sitt bostadsbidrag och andra får ett sänkt bidrag per månad genom det föreliggande förslaget om höjning av nedre gräns. Att det sedan är hushåll med relativt låga hyror och ofta små inkomster som drabbas förbättrar inte deras bostadssituation. Den övre hyresgränsen måste också med hänsyn till inflationens verkningar på hyran höjas utöver det föreliggande förslaget. Här följer vpk bostadsstyrelsens förslag att gränserna skall höjas för varje barn i familjen, eftersom det påverkar utrymmesstandarden som i sin tur påverkar hyreskostnaden. Det skiljer inte så mycket i pengar mellan regeringens förslag och de förslag som finns i motioner. Men vi vet att för enskilda hushåll med begränsade inkomster betyder varje utgiftsökning även en utgiftsminskning inom hushållsbudgeten, som då oftast drabbar matkontot som är en rörlig utgiftspost. Vi menar att inkomstgränserna för reducering av bostadsbidrag måste höjas väsentligt, vilket bl.a. uppgifterna från bostadsstyrelsen visar, om inte bidragen till hushållen skall minska eller kanske helt försvinna och för att nya hushåll som nu inte har bidrag, men svårt att klara de höjda hyrorna, skall få det ekonomiska stöd som är nödvändigt. En årsinkomst på 44 000 kr. — för att nämna en siffra i vpk:s förslag — är ju inte någon särskilt hög inkomst för oreducerat bidrag när det gäller barnfamiljer. Vpk har också i olika sammanhang motionerat om slopande av de orättfärdiga åldersgränser som diskriminerar vissa ungdomar. Det gäller även beträffande bostadsbidragen. År 1977 genomfördes ett gammalt vpk-krav, och åldersgränsen för erhållande av eget bostadsbidrag sänktes till 18 år. Men fortfarande kvarstår orättvisor. I undantagsfall — om han eller hon har eget barn och egen bostad — kan bidrag utgå. Bor den unge hemma bortfaller bostadsbidraget vid 17 år. Det måste vara både administrativt krångligt och svårt för ungdomarna att förstå och acceptera att de i vissa situationer räknas som vuxna vid 17 år och i andra fall vid 18 år. I andra sammanhang kan andra åldersgränser gälla. I vissa avtal exempelvis gäller 21 år som åldersgräns för vuxenlön. Det är nu dags att ta bort de här orättvisorna. Utskottet har också uppmärksammat denna fråga och säger i betänkandet: ”Utskottet finner det mycket angeläget att riksdagen skyndsamt föreläggs förslag så att den olägenhet som åldersgränsernas utformning i nu behandlad del utgör kan undanröjas.” Vi noterar den positiva behandling frågan fått men anser det inte befogat att vänta på ytterligare utredningsunderlag. Beslut kan fattas nu. Herr talman! Det är bara genom en i grunden förändrad bostadspolitik utan profitintressen som man kan stoppa den nuvarande hyresutvecklingen — sänka hyrorna så att det blir möjligt för vanliga löntagare att hyra en bostad utan att behöva bidrag. Då kan vi slopa hela bostadsbidragssystemet. Men det kräver att vi får en socialt inriktad bostadspolitik och att spekulationsintressena försvinner i alla led på hela bostadsmarknaden. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till samtliga vpk-motioner.